Herr talman! Enligt näringsutskottets värderade ordförande Nils Erik Wååg är det väldigt mycket som är självklart i den här debatten. Man behöver inte ta upp exempelvis frågan om löntagarfonder eller nämna den, eftersom den inte tillhör de frågor som näringsutskottet behandlar. Jag vill påstå att frågan är så avgörande för näringslivets utveckling att den måste tas med i ett sådant här sammanhang. Skulle man, som socialdemokraterna nu vill, införa löntagarfonder mot viljan hos majoriteten av svenska folket, undanröjer man också marknadsekonomin. Då ges väldigt få möjligheter för enskild företagsamhet och privat äganderätt att fungera. Därför har vi tagit oss friheten att även nämna begreppet löntagarfonder i den här debatten. Det är många frågor som vi tar upp i reservation nr 1 till betänkande nr 35. Betänkande nr 34 kommer andra kolleger från moderaterna att beröra. Därför skall jag inte gå in på det här. När det gäller inriktningen av den allmänna näringspolitiken — och det är den som utgör grunden för företagsamheten i vårt land — har vi exempelvis sagt att vi vill ha generella medel, inte selektiva. Jag har noterat att generella medel i större omfattning än vad som är fallet med selektiva skulle gynna speciellt de mindre och medelstora företagen. Vi har också sagt att vi i Sverige har en alltför stor offentlig sektor. Den tar ju 70 70 av BNP. I denna sektor skulle företagen enligt vår mening fritt få konkurrera med egenregiverksamheten. Vi har kunnat visa att man, om sådan konkurrens äger rum, får fram betydligt förmånligare varor och tjänster än när det offentliga självt skall handlägga denna verksamhet. Det har gjorts en hel del undersökningar, som jag inte i dag behöver gå in på, vilka tydligt markerar att det här finns stora pengar att förtjäna. Vi har den målsättningen att det i vårt land skall föras en politik som är företagsvänlig. Det är den inte med alla de pålagor som den socialdemokratiska regeringen undan för undan lägger på näringslivet och som speciellt drabbar de mindre och medelstora företagen.

Herr talman! Det är ett par frågor i Nils Erik Wåågs anförande som jag vill kommentera. Först frågan om löntagarfonder. Nils Erik Wååg konstaterar att det är en fråga som inte hör till dagens ärende, näringsutskottets ämnesområde eller näringspolitiken i ordets egentliga bemärkelse. Det kan hända att det som Nils Erik Wååg på denna punkt säger är helt korrekt, men man kan ändå inte komma ifrån att ett införande av löntagarfonder kommer att påverka industrin, företagen, ja hela näringslivet i så stor utsträckning att man helt enkelt inte kan gå förbi den frågan om man över huvud taget skall diskutera näringspolitik. Socialdemokraterna har tidigare gått i filttofflorna när det har gällt frågan om löntagarfonder. I veckoslutet sparkade de emellertid av sig dessa filttofflor. Numera har de tagit på sig storstövlarna och talar om att det kommer att bli löntagarfonder och att vi skall få ett förslag till sådana fonder. När man diskuterar näringspolitiken är det naturligt att man omnämner detta faktum. Hur socialdemokraterna än lägger upp dessa löntagarfonder, kommer de att få en enormt stor påverkan på näringslivet — på ägarförhållandena, styrningen och investeringsviljan. Det kommer alldeles säkert att sätta sina spår. Den andra frågan som jag vill ta upp gäller kooperation och en utredning om möjligheterna för kooperativa företag att ordna sin kapitalbildning på samma sätt som andra företag. Jag är tacksam för att det nu redovisas att det kommer en proposition. Det är bara det att denna proposition kommer att vara försenad ett och ett halvt år. Den skulle mycket väl ha kunnat läggas fram tidigare, om man hade velat. När det gäller de arbetskooperativa företagen vet vi mycket väl — det har också utskottsmajoriteten skrivit i sitt betänkande — att det finns en delegation som bevakar detta område. Den skall egentligen göra det i fem års tid. Det är tre år kvar av denna femårsperiod. Vi menar att det är angelägnare än så att vi får till stånd en utvärdering. Det är därför som vi i vår motion har krävt, och så småningom också reserverat oss för, att det skall göras en utvärdering snabbare. Det är riktigt, som Nils Erik Wååg här sade, att utskottet redan har börjat studera dessa frågor. Om jag är litet vårdslös, kanske jag kan tolka Nils Erik Wååg på det sättet att han ingalunda har för avsikt att vänta i tre år.

Herr talman! Jag skall försöka tillgodose utskottsordförandens önskan och inte tala om löntagarfonder, även om de otvetydigt skulle få en avgörande negativ inverkan på det näringsliv som vi är satta att främja. Så visst hör frågan hit. Utöver frågan om kollektiva löntagarfonder är det tydligt att en av de mest påtagliga skillnaderna i vårt sätt att se på näringspolitiken gäller just generellt stöd kontra selektivt stöd. Jag tycker för min del att industristödsutredningens kartläggning verkligen manar till eftertanke för oss litet var, och borde göra det också bland socialdemokratiska näringspolitiker. Nackdelarna med selektivt stöd har tydligen inte alls uppmärksammats. Man har i varje fall inte dragit några sådana slutsatser, eftersom man nu, såvitt jag kan förstå, går i direkt motsatt riktning och använder i stor utsträckning just selektiva medel. Detta innebär enligt min uppfattning med nödvändighet att marknadens normala funktioner ersätts av politiska beslut, med allt det negativa som det i sin tur drar med sig. Det är farligt att generalisera, men om jag påstår att politiker oftast är dåliga företagsledare tror jag inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift. Även om det i och för sig inte är någon stor sak, är detta branschprogram för övriga industrisektorer — som det har kommit att heta — ett typiskt exempel på övertron på selektivt stöd. Det kan inte vara regeringens sak att peka ut framtidsbranscher och t.o.m. enskilda företag. Det tror jag att marknaden själv klarar bäst. När det gäller branschråden försvarar Nils Erik Wååg dem med att de är nödvändiga som kontaktorgan till näringslivet. Jag tror inte det. Jag tror att kontaktmöjligheterna finns utan att man har formella organ. Det går att samtala med varandra utan att sitta på ömse sidor om ett sammanträdesbord.

Herr talman! När det gäller industripolitiken slår de borgerliga in öppna dörrar i sin reservation, som herr Wååg mycket riktigt säger. Det beror på att man har i stort sett samma uppfattning om industripolitik. Precis som jag sade i mitt anförande, har borgerliga och socialdemokratiska regeringar med olika styrka fört samma politik. Därför är borgarnas reservation till förväxling lik de argument som förs fram av herr Wååg. Socialdemokraterna och de borgerliga vill med olika medel stärka kapitalismen. Vänsterpartiet kommunisterna vill ifrågasätta och avskaffa kapitalismen. Det är där som skillnaden ligger, och det är därför som det är så svårt att se någon skillnad på borgerlig och socialdemokratisk politik. Det var också det som gjorde att man 1976 valde en borgerlig regering. Folk sade: Det är ingen större skillnad — vi provar några andra, så får vi se hur det går. Nu vill det till att socialdemokraterna slår in på en ny väg, så att folk inte står inför samma problem 1985 och säger: Det blev ju ingen ändring — vi provar med borgarna igen ett tag. Det finns en allvarlig risk för att socialdemokraterna, om de inte lyckas förändra politiken till dess art, står inför ett liknande läge vid nästa val, och det vore jag den förste att beklaga. Jag fick reda på att socialismen i vår ekonomi är ett antal trygghetslagar. Det är inte att undra på att socialdemokratiska regeringsföreträdare i början av 1970-talet utropade att socialismen är här. Har man den uppfattningen, är det klart att vi haft socialism i vårt land ganska länge. Det var ju tidiga kampfrågor för arbetarrörelsen, att åtminstone försöka lindra verkningarna av kapitalismen genom olika trygghetslagar. Jag hävdar att vi inte har någon socialism i vår ekonomi. Det skulle vara intressant att få beskrivet hur den socialism som vi sägs ha i så fall ser ut. I kritiken av vår motion säger herr Wååg att man inte kan göra som vänsterpartiet kommunisterna vill. Det är i och för sig framåtsyftande förslag som vpk har, säger han. Jag är tacksam för att han säger det och därmed skiljer ut våra förslag från de borgerliga förslagen, som är mer konservativa. Herr Wååg säger att man inte kan hänskjuta dessa förslag till en regering som har bara tre år på sig, utan man måste ta initiativ i partierna. Men vi har just tagit initiativ i vårt parti! Och hade man tagit samma initiativ i de andra partierna kanske näringsutskottet hade kunnat enas om en ny utveckling. Jag hoppas verkligen, mot bakgrund av vad jag sade nyss, att det inte är bara tre år som vi har en regering med arbetarinslag och en majoritet för arbetarpartierna i riksdagen. Jag hoppas att man skall kunna tänka och arbeta i litet längre tidsperioder — annars är det alldeles för olyckligt, herr Wååg. Jag tror att man har en chans att sitta kvar just om man förändrar politiken.
Herr talman! Som jag förstår saken har jag replikrätt bara på vad Hans Petersson i Hallstahammar sade. Men jag vill ändå säga att de borgerliga företrädarna här naturligtvis får diskutera löntagarfonder och skatter om de vill. Jag för min del har svarat på det som gäller näringsutskottets betänkanden 34 och 35. Jag erkänner, Hans Petersson, att den ifrågavarande reservationen från er tyder på att ni har tagit ett initiativ i partiet. Jag håller med om att också de andra partierna borde ta initiativ, borde pröva frågan om näringspolitik och industripolitik på sikt. Vi försöker göra det i det parti jag tillhör. Men jag tycker att de reservationer som avgivits från de borgerliga partierna tyder på att man inte har haft någon längre gående planering, inte någon långsiktig industripolitik.

Herr talman! Jag får inkassera framgången, herr Wååg, när ni säger att vänsterpartiet kommunisterna har en framåtsyftande politik. Det är synd att utskottet då inte faller för den politiken och säger att det var ett bra initiativ som skall fullföljas och därmed tillstyrka vår motion. Då hade frågan flyttats fram ett steg i stället för att avvisas och stanna upp i det borgerliga sammelsuriet inom industripolitiken. Jag förstår faktiskt inte logiken. Ni säger att det är bra att kommunisterna har tagit initiativ, men de initiativen vill ni inte försöka föra framåt. Det kan man faktiskt göra i utskottet.

Herr talman! Jag skall beröra en fråga som väl möjligen skulle kunna betraktas som en mindre fråga i detta stora betänkande, men som jag likafullt anser vara en väsentlig fråga, eftersom den på sitt sätt illustrerar svagheterna i, och lättheten att misslyckas med, ett statligt engagemang i företagandet — svagheterna i sammanblandningen mellan politisk verksamhet och kommersiell verksamhet. Det gäller Landskrona Finans AB. Styrelseledamoten i detta bolags styrelse, Bo Nilsson, har motionerat om en översyn av de avgifter bolaget har att betala till staten, och det har föranlett att näringsutskottet fått att överväga denna fråga. Bo Nilsson tycks mena att avgiften skall relateras till bolagets resultat, och inte följa en strikt avtalsbunden formel. Han följer därmed upp ett villkor som angavs av Hans Cavalli-Björkman när han blev tillfrågad om han var villig att åta sig uppdraget att bli ordförande i styrelsen för detta bolag. Hans Cavalli Björkman ställde då villkoret att denna avgift skulle avskaffas och att bolaget fritt skulle få disponera de resurser staten tillskjuter, utan att vara betalningsskyldigt för ränta eller liknande avgifter. Hans Cavalli-Björkman har sedermera uppenbarligen övergivit detta villkor, eftersom han ju åtog sig uppdraget, utan att se till att villkoret genomfördes. Det är också värt att notera att Landskrona Finans AB senare genomfört en förhandling med staten i syfte att påverka dess villkor i förhållande till staten, utan att beröra de frågor som Bo Nilsson motionerar om. När Öresundsvarvet skulle läggas ner kände både staten och de berörda kommunerna ett stort ansvar för de anställda som skulle förlora sina jobb. Landskrona Finans AB bildades då som ett medel att tillföra trakten stora resurser för att lösa de sysselsättningsproblem som onekligen skulle uppkomma. Svenska Varv fick bli statens medel som huvudfinansiär. Av varvsstödets 900 milj.kr. tillfördes Landskrona Finans AB 100 miljoner och dessutom — det är mycket viktigt — hela varvsanläggningen, utan att man behövde betala ett öre för den. Det intressanta med Landskrona Finans AB är att det vilar på ett avtal där bolagets ändamål har noga preciserats.

Landskrona Finans AB tillfördes mycket stora resurser. Man skulle t.o.m. kunna använda begreppet enorma resurser. Men bolaget åtog sig också en mycket svår uppgift.

Mot denna starka balansräkning finns inget främmande kapital. Landskrona Finans AB är alltså ett helt unikt bolag, såvitt gäller dess finansiella styrka och ställning. Landskrona Finans AB, herr talman, är således ett utomordentligt gynnat, utomordentligt starkt bolag, som har givits en uppenbarligen skicklig ledning som på ett framgångsrikt sätt löst sin samhällsekonomiska uppgift, nämligen att skaffa fram sysselsättning för Landskronaområdet. Det måste emellertid vara självklart att detta bolag liksom alla andra bolag skall betala ränta för sitt kapital. Detta är särskilt självklart för detta bolag som givits så gynnsamma omständigheter. I takt med att bolaget fyller sitt krav på lönsam verksamhet kommer det att få avkastning från fastigheter som hyrs ut och av aktier i dotterbolag. Bolaget bör alltså mycket snart kunna övergå till affärsmässig finansiering och därmed inte bara betala ränta till staten utan även betala tillbaka tillskottsmedel. Hade industriministern varit kvar i kammaren skulle jag ha sänt den hälsningen med honom att det synes vara ett rimligt krav att staten och Landskrona Finans AB upprättar en strategisk plan för verksamheten framöver och i den försöker belysa hur bolaget skall utvecklas, hur ränta skall betalas och hur bolaget skall övergå till affärsfinansiering, så att staten kan få tillbaka de hundra miljoner som staten så väl behöver i dessa tider. Moderaterna har i en mycket måttfullt formulerad reservation pekat på det självklara kravet att Landskrona Finans AB måste driva sin verksamhet på villkor som överensstämmer med vad som gäller för andra bolag av liknande slag. Jag hemställer med dessa ord, herr talman, om bifall till denna moderaternas reservation, nr 13.
Herr talman! Vad utskottet velat med sin skrivning är precis det att Landskrona Finans AB skall behandlas som andra finansbolag. Genom det här sättet att räkna avgift till staten intar det en särställning. Nu är det så att det börjar bli allt fler av den här typen av finansbolag. Då är det angeläget att samtliga bolag behandlas lika. Det är vad utskottet sagt, och mot det uttalandet är det väl som Nic Grönvall har reserverat sig.

Herr talman! Låt mig allra först rätta till en som jag hoppas felsägning som Hans Petersson i Hallstahammar gjorde sig skyldig till i sitt inlägg, då han sade att Thorbjörn Fälldin hade lovat 400 900 nya industrijobb. Även om det var en angelägen målsättning, var det ju inte så. Vad viicentern framfört som en synnerligen angelägen målsättning har varit 400 000 nya jobb någon gång i början på 1980-talet. Vi kan nu konstatera att huvuddelen av denna ökning i sysselsättningen har skett. Dessutom kan vi konstatera att angelägenheten i målsättningen är lika aktuell i dag som när vi ställde upp den 1976. Hade vi haft de 400 000 nya jobben, skulle arbetslösheten ha varit mindre än med de ungefär 300 000 nya arbetstillfällen som har kommit till under den här perioden. Herr talman! Jag skall så ägna mig åt näringsutskottets betänkande 1982/83:34, som omfattar inte mindre än 45 punkter och behandlar bl.a. många anslagsfrågor inom industridepartementets område. I flertalet fall är utskottet helt enigt, och det finns ingen anledning att debatten skall handla om de punkterna. I en viktig fråga är meningarna i utskottet skilda, och det gäller verksamheten vid utvecklingsfonderna. För centerns del har vi särskilt i reservation 5 poängterat vikten av att utvecklingsfondernas serviceverksamhet utvecklas och till rimlig kostnad blir tillgänglig framför allt för de nystartade företagen. Denna fråga tar vi också upp i reservation 5 i näringsutskottets betänkande nr 35. Vad nystartade företag tycks vara i stort behov av är bl.a. en god bokföringsservice, skatterådgivning och god information om de regler som gäller för företagande, regler som anger såväl rättigheter som skyldigheter. Vi i centern anser att en god service på dessa områden till nystartade företag har en sådan gynnsam effekt på det framtida resultatet för företagen att en viss subventionering bör övervägas. Vi i centern anser det också viktigt att det finns en lyhördhet för de synpunkter som kommer från företagarhåll angående förenklingar och effektiviseringar av fondernas verksamhet. Lika viktigt är det att samarbetet mellan företagarorganisationerna och fonderna är gott, så att allt dubbelarbete kan undvikas. Något av en huvudfråga för demokratin i fondernas verksamhet är styrelsens sammansättning och valet av styrelse. Centern har ända sedan fondernas tillkomst 1978 hävdat att styrelsen skall vara politiskt vald och att styrelsen skall kunna ställas till svars i allmänna val. Samtidigt har vi kraftfullt betonat vikten av att i styrelsen finns både omfattande kunskap och erfarenhet från företagande och facklig verksamhet. Vi kan absolut inte acceptera korporativa inslag i styrelsen. Fondernas anknytning till landstingen är ytterligare ett motiv för att hela styrelsen skall väljas demokratiskt av landstingen. Socialdemokraternas inställning på denna punkt är djupt oroande, och industriministerns uttalande om att avtalen med landstingen skall sägas upp och omförhandlas med målsättningen att införa korporativa inslag i styrelsen, kommer vi att på allt sätt motarbeta. Utskottets uppskattade ordförande Nils Erik Wååg tycker att det låter illa med korporativa inslag, och han försöker här framställa saken som om detta närmast skulle vara en missfirmelse av en rad fina organisationer som SHIO, SIF osv. Så är inte fallet. En sak kan vara mycket bra, men den skall ha rätt plats. Jag skall försöka beskriva detta. Om Nils Erik Wååg får ett hår i smöret, då påstår han att håret är en förorening. Om han däremot får smör i håret säger han med samma bestämdhet att smöret är en förorening. Men om vi tittar på smöret på en smörgås, anser vi att det är en mycket förnämlig produkt. Ett vackert hår har vi väl ofta njutit av. Alltså: Varje sak på rätt plats, då kommer det till sin rätt och fyller avsedd funktion. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 6 i betänkande 34 och reservation 5 i betänkande 35. Regeringen har på ett påtagligt sätt låtit verksamheten inom departementet svälla ut. Under rubriken Branschråd och liknande organ som bekostas av kommittéanslaget sker en ganska okontrollerad utökning av departementets löpande verksamhet. Detta anser vi i centerpartiet vara en icke önskvärd utveckling och hävdar att regeringen omedelbart bör inleda en avveckling av branschråden och så snart som möjligt redovisa för riksdagen efter vilken plan denna avveckling kan ske. Centern vill emellertid inte förorda en sänkning av kommittéanslaget som går ut över ERU:s verksamhet. Däremot anser vi det självklart att regeringen mycket målmedvetet skall tillvarata övriga möjligheter till besparingar. Vi avstår från att precisera besparingarna till visst belopp, men förutsätter att regeringens besparingsarbete kommer till synes i betydande reservationer på anslaget vid budgetårets utgång. Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 1 och 3 i betänkande 34. Hantverket är enligt centerns mening en alltför dåligt utnyttjad resurs i det svenska samhället. I dag sysselsätts ca 230 000 personer i hantverksyrken och inom hemslöjden. Ett livskraftigt hantverk är en viktig bas för startande och utveckling av nya småföretag. Centern förordar att omedelbara åtgärder skall vidtas från statens sida för att förstärka effekterna av de insatser som olika myndigheter och organisationer gör på hantverksområdet. Enligt förslag av förre centerriksdagsmannen Johan A. Olsson bör det inrättas en statlig hantverksnämnd som ges en självständig ställning som beslutande organ och erhåller resurser för framåtsyftande insatser, såsom inventeringar och utredningar inom sitt verksamhetsområde. För budgetåret 1983/84 bör 4,2 miljoner anvisas för nämndens verksamhet. Därmed yrkar jag bifall till reservation 8. Regeringen vill utöka anslaget till branschfrämjande åtgärder. Centern anser inte att det finns tillräckligt starka skäl för detta. Det kan inte vara regeringens sak att utpeka vissa företag inom en icke-krisdrabbad bransch som framtidsföretag och gynna dessa men inte andra företag i branschen. Vii centern vill poängtera att de omvärldsanalyser och andra utredningsinsatser som det föreslagna utökade branschprogrammet bl.a. skulle omfatta lika väl kan ske inom ramen för industriverkets ordinarie utredningsverksamhet. Centerns ställningstagande innebär att vi yrkar bifall till reservation 13 och till ett anslag för branschfrämjande åtgärder som är 5 milj.kr. lägre än vad regeringen föreslår. Herr talman! Jag vill också något kommentera en del moderata reservationer. Moderaterna vill starkt begränsa utvecklingsfondernas verksamhet. Anslaget till service och administration föreslås minska med 10 milj.kr., och 50 milj.kr. av ränteoch amorteringsmedel skall årligen dras in till staten. När det gäller utvecklingsfonderna är det inte fråga om de vanliga, oprecisa, kamerala moderata prutningarna. Här har prutningarna den omfattningen att de på ett påtagligt sätt kommer att påverka fondernas verksamhet och utlåningsmöjligheter. Utvecklingsfondernas verksamhet har stor betydelse för de små företagen. Centern har, som jag tidigare nämnt i denna debatt, bedömt fondernas serviceverksamhet som mycket värdefull speciellt för nystartade företag. Både de kraftiga nedskärningarna av fondernas resurser och de avgiftshöjningar som moderaterna föreslår kommer att få betydande negativa effekter för ett decentraliserat småföretagande. Jag beklagar att moderaterna så litet beaktar småföretagens intresse. Erik Hovhammar talade i sitt anförande tidigare om ovänliga handlingar mot småföretagen, och det är en rubrik som mycket väl stämmer in på moderaternas handlande vad gäller utvecklingsfonderna. Ett litet kors i taket skulle man kanske sätta när moderaterna plussar på 10 miljoner i fråga om räntesubventioner för exportkrediter. Visst finns det vissa skäl för denna höjning, men vägt mot prutningarna gentemot utvecklingsfonderna så känns det fel. Helt klart är det i första hand de stora företagens intressen som moderaterna här företräder. Kanske är det något av en lustighet som moderaterna presterar i sin generella spariver, när de i reservation 17 föreslår prutningar på utgifter som inte är beslutade. Moderaterna har också en rad synpunkter på STU:s verksamhet. Det skulle vara intressant om den moderate företrädaren något kunde förtydliga dessa synpunkter. Man säger i reservation 18: ”Det kan emellertid vara svårt för STU att rätt bedöma på vilka forskningsområden finansiella stödåtgärder gör störst nytta. STU:s verksamhet skulle enligt utskottets mening” — dvs. enligt moderat mening — ”därför vinna på en närmare anknytning till vetenskapliga institutioner och industriell kompetens utanför STU.” Vill moderaterna knyta STU hårdare till universitet och högskolor? Kan detta i så fall förenas med en hårdare bindning till industrin? Jag ställer dessa frågor eftersom jag gör den bedömningen att det ligger ett värde i STU:s fria ställning öch anser att hårdare bindningar skulle medföra uppenbara risker för sämre resursutnyttjande. Till sist vill jag bara med anledning av folkpartiets reservation nr 19 poängtera att informationsteknologi är ett mycket prioriterat område i STU:s kommande treårsplan. Reservationen slår in vidöppna dörrar. Detta vill jag ha sagt bara för att stryka under ett sakförhållande som även framgår av utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag är inte helt övertygad om vad som är smör och vad som är hår i Ivar Franzéns blandning. Branschråden har inte utökats under den socialdemokratiska regeringsperioden. Däremot har två branschråd avvecklats av den nuvarande industriministern — och de infördes ju på den gamla regeringens tid.
Herr talman! Jag blev något förvånad när Ivar Franzén säger att moderaterna icke är vänliga mot småföretagarna. Om Ivar Franzén läser igenom våra motioner — speciellt vår partimotion och vår kommittémotion — kommer han att få en uttömmande kartläggning beträffande vad moderaterna tycker i dessa frågor. Det finns inte något parti som för en mera småföretagsvänlig politik än moderata samlingspartiet. Jag vill också säga att när det handlar om utvecklingsfonderna anser vi att kreditgivningen till näringslivet mycket väl och i första hand kan handhas av kreditinstituten. Vi menar också att man beträffande rådgivning och "konsultinsatser skall ta betalt för de tjänsterna. Man skall inte i onödan konkurrera ut en hel del mindre företag som bedriver sådan här verksamhet. Frågorna kring STU kommer min partikollega Per-Richard Molén att beröra i sitt inlägg. Kontentan av Ivar Franzéns anförande är att han inte har läst på läxan. Jag rekommenderar honom att noga ta del av vad moderaterna anser i näringspolitiken, speciellt när det gäller att hantera frågor som rör småföretagsamheten.
Herr talman! Låt mig till Nils Erik Wååg säga: Låt SHIO representera smöret och SIF håret, båda mycket förnämliga organisationer var och en på sitt verksamhetsområde. Men låt oss vara överens om att de inte bör blandas ini en demokratiskt vald styrelse. Då tycker jag att bilden borde vara ganska lättförståelig. Därmed har jag markerat min stora uppskattning av dessa organisationer. Det jag vänder mig emot är att Nils Erik Wååg försöker att få vår inställning när det gäller styrelsevalet till utvecklingsfonderna att se ut som en missaktning mot organisationerna. Så är icke fallet. Till Erik Hovhammar: jag gjorde liksom Nils Erik Wååg tidigare en begränsning till det aktuella betänkandet. Jag skall villigt erkänna att jag inte i fråga om varje kommatecken har studerat alla moderata motioner m.m. Men det ni åskådliggör i detta betänkande hävdar jag är en bra text under rubriken Ovänlig handling mot småföretagen.
Herr talman! Om man avger ett så generellt omdöme som Ivar Franzén gjorde om moderat näringspolitik och om vår inriktning i småföretagarfrågor, har man skyldighet att sätta sig in i vad vårt parti verkligen vill och kan — inte bara utgå ifrån en enstaka fråga som tagits upp i ett betänkande. Man skall vara litet aktsam innan man för fram sådana här allmänna synpunkter. Därför manar jag ännu en gång Ivar Franzén att läsa igenom motionerna, innan han tar till orda på sätt som nu har skett.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att i och med sitt inlägg nu erkänner Erik Hovhammar att moderaternas ställningstagande vad gäller utvecklingsfonderna, såsom det beskrivs i betänkande 34, är en ovänlig handling mot småföretagen.

Herr talman! Jag har för avsikt att vid behandlingen av de här två betänkandena från näringsutskottet om näringspolitiken och om anslaget inom industridepartementets område diskutera exportkrediterna och utvecklingsfonderna. Det blir min partikollega Lars Ahlström som kommer att ta upp frågorna om STU. Först vill jag göra några mer allmänna reflexioner. Jag beklagar att sådana viktiga frågor som vi just nu behandlar tas upp under riksmötets sista vecka. På det sättet blir den tillgängliga tiden väldigt knapp och medger inte den fördjupade debatt i en vidare krets som skulle vara av intresse när det gäller en så väsentlig fråga som näringspolitiken. Vi kan konstatera att den klassiska industripolitiken som syftat till att upprätthålla konkurrens på marknaderna och som haft ett klart inslag av ett kollektivt skattefinansierat stöd till vissa industriella utvecklingsprojekt har kommit i skymundan. I stället har vi fått en mycket omfattande flora av statliga subventioner, statliga direkta kapitalinsatser och statliga företagsrekonstruktioner i företag som knappast har framtiden för sig. Under trycket av akuta händelser och en medveten socialiseringspolitik från socialdemokraternas sida har marknadsekonomins spelregler luckrats upp. En stor del av marknadens normala funktioner har ersatts av politiska beslut. Det är tyvärr bara att konstatera att riksdagen och departementen inte alltid sitter inne med den kompetens som gör dem väl lämpade att generera affärsidéer eller göra investeringar. Det finns en stor risk för att alla de projekt som genereras i den politiska beslutsprocessen normalt har en lägre lönsamhet än de som genereras i marknaden. Det är därför utomordentligt viktigt att industripolitiken ånyo länkas in i den ekonomiska politiken och ges fasta och långsiktiga spelregler. De politiska beslut som skall vara bevis på politisk dådkraft — eller vad vi skall kalla det — visar sig i tillkomsten av industriverk, investeringsbank och en fjärde AP-fond. När dessa initiativ visade sig otillräckliga, fortsatte man i rask takt att besluta om etableringsbolag, utvecklingsfonder, utvecklingsbolag, regionala investmentbolag och statliga handelshus. När de politiska förväntningarna inte heller efter dessa satsningar har uppfyllts, vänder man blickarna mot löntagarfonder och kanske strukturfonder som den stora lösningen, ett Columbi ägg. Det finns en tendens att de gamla bildade instituten byråkratiseras och växer av egen kraft, samtidigt som man från den politiska sidan ständigt har lust att skapa nya institut. Det är på det vi känner igen den socialdemokratiska näringspolitiken med dess beklagliga selektiva inslag. Så här kan det inte fortsätta. I en intervju i en av våra stora dagstidningar för någon månad sedan sade Harry Schein: ”Jag känner Krister Wickman sedan fyrtiotalet. När han fick budet av Erlander att bli landets förste industriminister avrådde jag honom faktiskt.” — ”Varför det?” frågade intervjuaren. ”Jag fattar aldrig och har aldrig fattat vad en industriminister skall göra. Industridepartementet saknar den kompetens som behövs för att industriministern skall kunna leka företagsdoktor som Nils Åsling gjorde.” Jag skulle nog gärna vilja inkludera även vår nuvarande industriminister i den beskrivningen. Han är inte särskilt mycket sämre att leka företagsdoktor än Nils Åsling var. Harry Scheins inställning är ganska signifikativ för personer som har erfarenhet av företagandet, och den erfarenheten kan man inte frånta Harry Schein. När det gäller utredningen om industriverk kan man konstatera att omsättningen på personal är stor. Den saknar erfarenhet från företagssektorn, den ser mest tjänsterna inom industriverk som en utbildning och som en start på en karriär. Det är inte så som industriverk skall bedrivas — om de nu skall bedrivas. Nej, för industripolitiken behövs fasta spelregler. Det gäller framför allt att hindra att vi uppnår politiska tvångssituationer som leder till ekonomiskt ineffektiva lösningar. Från moderata samlingspartiets sida gör vi därför gällande att industriverket inte behövs, inte heller utvecklingsfonder om vi låter marknaden råda. Då ser marknaden själv till att förse oss med den kompetens och de varor och tjänster som vi efterfrågar. Herr talman! Därefter tänkte jag gå över på frågan om exportkrediter. Från moderat sida beklagar vi i vår partimotion att regeringen inte har insett värdet av exportkrediter i hela dess vidd. Att ovanpå den internationellt överenskomna räntan, concensusräntan, lägga en halv procent fördyrar exporten och gör det svårt för företag att hävda sig i den internationella konkurrensen, där marginalerna många gånger är synnerligen små och där exportkrediter, som vi vet, utgör ett väsentligt inslag i konkurrensen. 67 miljarder av svensk export har skett med SEK-krediter under budgetåret 1981/82. Den exporten skulle sannolikt inte ha kommit till stånd utan dessa krediter. Därför bör man kanske ändå notera att de fordringar som fortfarande finns är på bara 1,5 miljarder kronor. Den SEK-stödda exporten bidrar också till en betydande sysselsättning för exportföretagen i Sverige. Så länge man internationellt tillämpar den här formen av subventionering är vi från moderat håll beredda att stödja verksamheten. Uppfattningen från socialdemokraternas sida att devalveringen ändå skulle ha skapat tillräckliga exportfördelar delar vi inte. Därför bör vi framöver tillämpa de internationellt överenskomna räntesatserna. Regeringens förslag i det här avseendet bör alltså avvisas. Sverige kan nu också sedan något år tillbaka ge blandade krediter, krediter med visst statligt gåvoinnehåll, till u-länder. Här kopplas biståndsmyndigheten in, och även regeringen. Gåvodelen i krediten kan belastas bistånds anslaget. Från moderat sida anser vi det motiverat att även övriga kostnader som har med krediterna till u-länder att göra påförs biståndsanslagen. Konstaterade kreditförluster är också sådant som ganska naturligt bör belasta biståndsanslagen. På det här sättet kan vi enligt moderat mening utan några som helst konsekvenser dra ned det statliga anslaget när det gäller exportkrediter med 20 miljoner, vilket vi också ger uttryck för i en av våra reservationer. När det sedan gäller utvecklingsfonderna och näringsutskottets behandling av dessa har jag följande kommentarer. Utvecklingsfonderna skall enligt sina statuter verka för fortsatt utveckling av länens näringsliv och ge ökade möjligheter till trygg sysselsättning på grundval av samhällets industri-, regionaloch sysselsättningspolitik. Den politiska grundvalen för utvecklingsfonderna är alltså klar — fonderna prioriterar i första hand sysselsättning. Att de mindre företagen har svårigheter är i och för sig ingenting speciellt för Sverige — det är snarare en internationell företeelse. Utvecklingen har dock varit klart mera accentuerad i Sverige än i andra länder, dels beroende på socialdemokraternas utpräglat storföretagarvänliga skatteoch näringspolitik, dels på grund av den fackliga rörelsens åtgärder. Facket har benhårt tvingat in mindre företag i samma mönster som man påtvingat storföretagen, och därmed har hela tyngden av de senaste decenniernas lagstiftningsflod drabbat småföretagen, som oftast var för sig inte har vare sig resurser eller kunskaper att handskas med de nya juridiska och kollektivavtalsmässiga komplikationerna. Det är alltså i väsentlig grad, herr talman, politikernas åtgärder, förstärkta av den fackliga rörelsens politik, som lett till de svårigheter som politikerna velat avhjälpa genom att inrätta utvecklingsfonder. Det är en av anledningarna till att vi från moderat sida är skeptiska till utvecklingsfonderna. För vår del ifrågasätter vi om det inte vore bättre att i stället för att ge hjälp från utvecklingsfonderna göra det lättare för småföretagsamheten genom att gå djupare och åstadkomma ändringar i de regler och förutsättningar som just har förorsakat svårigheterna. Låt oss sedan se på fonderna och deras kreditgivning! Meningen är att fonderna skall kunna acceptera större risker än vad bankerna enligt banklagen kan tillåta. Det finns naturligtvis en uppenbar risk att fondernas intåg på marknaden gör bankerna mera obenägna att ta de största riskerna. Det vore enligt min mening naturligt, om man försöker skyffla över de mest riskfyllda krediterna på utvecklingsfonderna. Sådana tendenser kan otvivelaktigt redan spåras, även om det är stora skillnader mellan bankerna. På lång sikt kan man utan tvivel utgå från att verkligheten blir sådan, eftersom detta vore en naturlig anpassning till marknadsförutsättningarna för bankerna. Om så blir fallet, är det ju möjligt att fondernas tillkomst och expansion i själva verket inte tillför företagen något nettotillskott av krediter. Fondernas tillskott motsvarar vad bankerna drar tillbaka. Den politik som har förts under senare tid — inte minst när det gäller löntagarfonderna — har medfört att nästan all riskfylld finansiering alltmer kommer att övergå till att lösas genom kreditgivning i institutionella former. Eftersom man har velat stimulera ny företagsamhet och utveckling av redan existerande, har villkoren varit lätta. Samhällets intåg på marknaden med olika grader av riskfylld finansiering påverkar marknaden så att tillgången på verkligt riskvilligt kapital minskar. Det riskvilliga kapitalet söker sig till andra sektorer. Det mest allvarliga med institutionaliserat riskkapital är troligen att den mindre företagsamheten på detta sätt går miste om inte bara värdefullt tillskott av kapital utan även värdefull företagarerfarenhet och kompetens. Inget samhällsinstitut i världen, oavsett hur mycket resurser och kompetens det ges, kan ersätta ägarinsatsen och ägarintresset. Från moderat sida har vi därför i våra motioner yrkat på att utvecklingsfondernas kreditgivning successivt skall avvecklas. Redan detta budgetår skall således fonderna från sina erhållna amorteringar kunna återlämna 50 milj.kr. till statskassan. Utvecklingsfonderna utför vid sidan av sin kreditförmedling också prestationer av konsultkaraktär åt företagen utan att debitera tjänsterna eller med låg debitering, vilket leder till en snedvridning av konkurrensen. Fristående konsulter och andra serviceföretag får svårt att verka jämsides med fonderna, därför att företagarna har vant sig vid att få dessa tjänster gratis. Det går möjligen att acceptera detta system i storstadsregionerna, där konsulternas och fondernas marknad ändock kan tänkas vara så stor att båda parter kan existera. Men ute i de mera företagsglesa regionerna ges ingen möjlighet för fristående konsulter att etablera sig. Det värdefulla komplement som konsulterna utgör för att få en bra företagarmiljö går dessa regioner miste om. Under 1970-talets första hälft har vi många gånger kunnat se hur små familjeföretag köpts upp av stora koncerner. Den tekniska utvecklingen, konstruktionssidan och marknadsföringen har man fört över till koncernens huvudkontor i storstadsregionen. Vad leder detta till? Jo, en utarmning av den kompetenta arbetskraften ute i bygderna. Därför upplever jag det såsom mycket angeläget att utvecklingsfonderna mera köper konsulttjänster och skapar en marknad för konsulter än själva anställer unga relativt oerfarna personer för att ge företagen råd. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i näringsutskottets betänkanden 34 och 35.
Herr talman! Per-Richard Molén klagade, på ett för moderater för all del relativt känt sätt, över en serie förhållanden. Men det var förhållanden som fanns och som frodades på den tid vi hade borgerlig regering här i landet. Delar man Per-Richard Moléns uppfattning, måste man fråga sig: Vad gjorde de borgerliga egentligen under sina sex regeringsår? Per-Richard Molén antydde vidare att vi har ungefär samma typ av företagsdoktor nu som före regeringsskiftet. Men så är det inte alls. Som bekant är doktor Åslings akutmottagning stängd. Den företagsdoktor vi har nu har helt andra arbetsmetoder, som Per-Richard Molén säkert har märkt. Det är inte doktorns fel om patienten är sjuk.
Herr talman! Jag delar i viss mån Nils Erik Wåågs uppfattning när det gäller funderingarna kring vad som åstadkoms efter 1976. Men hade det varit så att centern och folkpartiet — kanske centern i synnerhet — insett hur marknadsekonomin egentligen fungerar, tror jag att deras inställning hade varit en helt annan än den som kom till uttryck i Ivar Franzéns inlägg för en stund sedan. Däremot delar jag inte Nils Erik Wåågs uppfattning när det gäller Nils Åslings akutmottagning. Det som vår nuvarande industriminister under de få månaderna hitintills har gjort är ju att lämna ut 13 miljarder kronor i subventioner till olika företag. Är inte det en form av akutmottagning? Eller har inte problemen inom de branscher det gäller varit av akut karaktär?

Herr talman! Vore det så enkelt att vackra ord om det svenska näringslivet kunde lösa dess många problem, så hade vi i dag inga bekymmer. Men allt det riktiga och positiva som sägs följs tyvärr inte av handling i samma anda och riktning — tvärtom. Någon har träffande sagt att ideologiska låsningar hindrar idealiska lösningar. Winston Churchill sade en gång att somliga människor tycks anse att näringslivet är ett rovdjur som bör skjutas, andra att det är en ko som skall mjölkas så mycket som möjligt, medan det i själva verket är en häst som drar hela lasset. Åtgärder vidtas som försvårar näringslivets möjligheter till expansion och — vad värre är — försvårar dess möjligheter att hålla uppe sysselsättningen. Att i dagens allvarliga situation med hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar, ytterligare höja den allmänna arbetsgivaravgiften, dvs. skatten på arbetskraft, kommer att sätta sina spår. Småföretagarna, som så många talar vackert om och sätter sin lit till, drabbas som vanligt hårdast. Det var ju hos dem som de nya arbetstillfällena skulle skapas. Det är inte statligt stöd som det svenska näringslivet behöver. Nej, det är att den ekonomiska politiken och politiken på andra för näringslivets funktionssätt viktiga områden utformas på ett sådant sätt att kostnadsläget i förhållande till andra jämförbara länder förbättras och konkurrenskraften på det sättet stärks. Det snabbt ökande stödet till industrin under den senaste tioårsperioden har berott på sjunkande lönsamhet, dålig soliditet och drastiskt försämrad internationell konkurrenskraft. Denna för näringslivet negativa utveckling är ju till stor del en följd av den politik vi själva fört. Vårt kostnadsläge har höjts snabbt och dramatiskt. Den hittills förda stödpolitiken har bidragit till att fördröja och försvåra nödvändiga strukturförändringar. Vi moderater vill understryka — ännu en gång — att det krävs en generellt inriktad politik med sikte på att så långt möjligt avveckla den selektiva stödpolitiken. Herr talman! Vi måste spara, och spara nu. Jag skall kort beröra ett par moderata reservationer i anslutning till näringsutskottets betänkande 1982/83:34 om vissa anslag inom industridepartementets område. I reservation nr 1 anser vi att branschråd och liknande organ är en stor och kostnadskrävande organisation. Regeringen bör omgående söka avveckla dem och snarast för riksdagen redovisa denna plan. Vi moderater anser i vår reservation 2 att den del av kommittéanslaget som regeringen anslår till den verksamhet som expertgruppen för forskning om regional utveckling bedriver är klart överdimensionerad. Med en lämplig anpassning av sin ambitionsnivå och genom samarbete med kommittén om det regionalpolitiska stödet till näringslivet bör ERU:s andel kunna minskas med 2 miljoner. Reservation nr 12 behandlar anslaget till branschfrämjande åtgärder. Här föreslår vi i vår gruppmotion 2007 att ett reservationsanslag om 10 milj.kr. anvisas, en besparing med 17 740 000 kr. i jämförelse med regeringsförslaget. Reservation 18: STU spelar en betydelsefull roll när det gäller att främja den tekniska utvecklingen. Vi anser att STU:s verksamhet skulle gynnas av en närmare anknytning till utanförstående vetenskapliga institutioner och industriell kompetens. En bättre samordning av näringslivets och samhällets forskningsinsatser måste kunna ge kostnadsbesparingar. Vi hemställer med anledning av vår partimotion 1588, yrkande 2, och vår gruppmotion 2007, yrkande 25, att riksdagen anvisar ett reservationsanslag av 600 milj.kr., en minskning i förhållande till regeringens förslag med 10,5 milj.kr. I reservation nr 20 som berör Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning anser vi mot bakgrund av statens behov av besparingar att det vore rimligt om utrustningsanslaget inte höjs. Ett bättre och ökat utnyttjande av utrustning och tjänster hos bl.a. de tekniska högskolorna bör undersökas. STU skulle också i ökad omfattning kunna finansiera verksamheten genom avgifter. Vi föreslår under punkt 26 ett reservationsanslag av 14 600 000 kr. I reservation nr 21 om Bidrag till statens provningsanstalt anser vi moderater att rådgivning till uppdragsgivare och vidareutveckling av provverksamhet på dessas initiativ bör avgiftsfinansieras i ökad omfattning. Bidragsanslaget bör uppföras med ett belopp av 33 720 000, dvs. 1 miljon mindre än regeringens förslag. I reservation nr 22 anser vi att regeringens förslag om inrättande av ett fristående mätoch provcentrum inte bör genomföras. En sådan omorganisation ökar kostnaderna och medför därmed eventuella avgiftshöjningar för företagen. Vi avstyrker sålunda regeringens förslag. Reservationen nr 23 behandlar bidrag till Marintekniska institutets verksamhet. Vi anser att institutet på grund av sin alltmer kommersiellt inriktade verksamhet bör kunna ombildas till aktiebolag. Genom bl.a. avgiftsfinansiering kan man på det sättet undvika att belasta statsbudgeten. Vi föreslår därför för nästa budgetår ett anslag om 5 milj.kr., en minskning av regeringens förslag med 248 000 kr. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga i mitt anförande nämnda reservationer.
Herr talman! De reservationer med förslag till nedskärningar som Lars Ahlström nu har kommenterat berörde jag i mitt inledningsanförande bara mycket lätt. Anledningen härtill var att de bär tydliga spår av att man sett sig nödsakad att uppfylla sin allmänna politiska intention att i anslagsgivning dra ned på allting som man på något vis kan dra ned på. Dessa nedskärningar är alltså inte på varje enskild punkt sakligt motiverade, utan tillkomna för att man skall kunna åstadkomma ett bättre resultat ur besparingssynpunkt. Vad Lars Ahlström här har sagt har inte övertygat mig om att nedskärningarna på varje punkt för sig är sakligt motiverade.

Herr talman! För tredje året i följd diskuterar riksdagen vpk-krav på en samordnad industriplanering, som syftar till att angripa de näringsoch arbetsmarknadsproblem som kännetecknar Göteborgsregionens utveckling. Trots den mycket kraftiga ökningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna försämras sysselsättningssituationen där mer och mer. På grund av det kärva ekonomiska läget önskar i dag drygt 80 2 av befolkningen i åldrarna 16-64 år förvärvsarbete. Om denna andel inte förändras skulle det fram till 1987 finnas 72 000 personer som vill ha arbete. Något mer än hälften är ungdomar mellan 16 och 24 år. Antalet arbetstillfällen däremot väntas minska med 4 500 mellan 1982 och 1987, förutsatt att arbetstiderna inte förändras. Ungefär 34 000 personer skulle därmed bli utan arbete. Motsvarande antal är i dag 21 000 öppet och dolt arbetslösa. Den ökade obalansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft framgår av att antalet sökande per ledig plats under augusti uppgick till 6,4 jämfört med 3,3 för ett år sedan. När det gäller de framtida arbetsmarknadsutsikterna gör länsarbetsnämnden den bedömningen att det trots stimulansåtgärder och tidigareläggning av offentliga byggnadsarbeten finns risk för högre byggarbetslöshet under det kommande vinterhalvåret än under motsvarande period förra året. Inom verkstadsindustrin är rekryteringsbehovet i dag mycket begränsat, om man bortser från bilindustrins behov av ersättningsrekrytering med 20-25 personer i veckan. Sammantaget väntas för branschen fortsatt svag sysselsättningsutveckling under de närmaste åren. Detta beror bl.a. på att storföretagen, som varven, Volvo och SKF, knappast växer mer. Varvsindustrin väntas minska sysselsättningen till år 1985 i enlighet med riksdagens strukturbeslut, vilket för Arendalsvarvet innebär ca 1 000 färre arbetstillfällen. På den offentliga sektorn har konkurrensen om de lediga platserna inom hälsooch sjukvård ökat under senare år, och denna tendens väntas bli förstärkt under prognosperioden. Tillgången på sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden och ekonomipersonal betraktas som mycket god, och det är inte ovanligt att antalet sökande till en tjänst fördubblas eller trefaldigas jämfört med för ett år sedan. Anställningsmöjligheterna inom sjukvården för outbildad arbetskraft blir närmast obefintliga under prognosperioden. Åtstramningarna inom den offentliga sektorn väntas fortsätta. Antalet arbetstillfällen minskar inom statlig verksamhet. Personalomsättningen har dock genomgående minskat, och uppkomna vakanser tillsätts i ökad utsträckning genom omplacering av personal, vilket begränsar rekryteringen. Som exempel kan nämnas att rekryteringen 1983 av tillsvidareanställda i Göteborgs kommun i dag uppskattas till 2 500 personer. För knappt ett år sedan var antalet 4 300. Utvecklingen inom den offentliga sektorn påverkar också sysselsättningsmöjligheterna för flera grupper på arbetsmarknaden. Särskilt har den traditionellt kvinnliga arbetsmarknaden begränsats. De åtgärder regeringen tänker vidta för att bekämpa arbetslösheten i Göteborgsregionen är i huvudsak koncentrerade på arbetsmarknadspolitik. Vpk hävdar att satsningen på arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten är bra, men att det på lång sikt behövs varaktiga och meningsfulla arbetsuppgifter. Det svåra läget för Göteborgsregionen beror dels på den djupa och omfattande ekonomiska kris som drabbat hela den kapitalistiska världen, dels på den strukturella omvandlingen av svensk och göteborgsk industri. Den internationella kapitalismen befinner sig i en långvarig kris med djupa återkommande konjunktursvackor. Utvecklingen under 1970-talet skiljer sig från 1960-talets på en rad avgörande punkter. Utvecklingen under 1970-talet kännetecknas av internationell inflation av en omfattning och varaktighet som tidigare inte upplevts under efterkrigstiden och dessutom av en långvarig och växande arbetslöshet, som i dag omfattar över 32 miljoner människor i västvärlden och som enligt tillgänglig statistik och prognoser kommer att stiga också i framtiden med en tilltagande takt. En prognos som redovisas i FN-organet ILO förutspår en mycket kraftig ökning av arbetslösheten i Västeuropa till 1990. Befolkningen i de arbetsföra åldrarna ökar så kraftigt att det skulle krävas en årlig tillväxt av bruttonationalprodukten på 5 90 för att den ökade befolkningen skall kunna sysselsättas. En annan avgörande faktor som kännetecknar 1970-talets utveckling är den tilltagande, snabbt växande automatiseringen och datoriseringen. Enligt SCB:s uppskattningar av datoriseringens effekter fram till 1975 har 60 000 till 90 000 arbeten försvunnit eller inte kommit till stånd genom datoriseringens framväxt. Omräknat på Storgöteborg skulle detta innebära att 3 000 till 6 000 arbetsplatser netto skulle ha försvunnit genom datorisering. Denna kommer sannolikt att öka i framtiden. Utvecklingen av mikroelektronik, och fallande relativpriser på datorer, minnen och terminaler är faktorer som påskyndar utvecklingen. Inom Datasaab bedöms att om hela den svenska marknadspotentialen för datateknik utnyttjas, försvinner 600 000 arbeten under 20 år. Omräknat på Storgöteborg innebär detta en årlig minskning på 2 000 arbeten. En snabb förskjutning sker i riktning mot mer komplex teknik och sammansatta produkter. Mer klassiska typer av industriproduktion faller relativt sett tillbaka. Herr talman! Strukturomvandlingen i Göteborgsregionen har inneburit en markant ökning av utlandsberoendet. Den har inneburit en stark och tilltagande monopolisering och multinationalisering av den svenska och göteborgska industrin och ökad utlandsetablering med större andel investeringar utomlands. För Göteborgsregionen har den utvecklingen inneburit att industrisysselsättningen minskat med 20000 arbeten sedan mitten av 1960-talet, och den väntas minska ytterligare. Av den senaste AMS rapporten framgår att industrisysselsättningen i landet har minskat med 30 000 jobb på ett år. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att arbetslösheten i Göteborgsregionen inte går att bekämpa med mindre än att man aktivt ingriper och påverkar eller styr utvecklingen. I annat fall kommer alla de negativa effekter som strukturomvandlingen har haft att förstärkas och fördjupas. Vpk anser att det ligger inom regeringens ansvar och är till det allmännas bästa att statsmakterna utarbetar ett industripolitiskt program med samhällsekonomiska utgångspunkter, som syftar till att minska Sveriges beroende av export, öka förädlingsgraden vad gäller industriproduktionen och öka marknaden för inhemsk produktion, och som vidare syftar till att tillfredsställa människors verkliga behov och inte kapitalets profitintressen. Därvid måste särskild vikt läggas vid regioner med ensidig industriell inriktning, exportberoende och starka monopoliseringstendenser, och där kristendenserna är uppenbara, såsom i Göteborgsregionen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 10 i näringsutskottets betänkande 35.
Herr talman! Jag måste kortfattat få ange några synpunkter i anslutning till min motion 302 om avgifter till staten från Landskrona Finans och de svar som näringsutskottet har lämnat på motionen i betänkandet 1982/83:35. Landskrona kommun har drabbats hårt av nedläggningen av Öresundsvarvet. Ca 3 500 arbetstillfällen har gått förlorade direkt — och naturligtvis ett stort antal jobb indirekt, som en följd av varvsnedläggelsen. För kommunen har konsekvenserna blivit betydande. Bara ett exempel på detta är den omfattande utflyttning som blivit följden av avvecklingen. Ca 2 600 personer har tvingats flytta från Landskrona under den senaste femårsperioden. Nu menar vi i Landskrona att staten har ett stort ansvar i samband med en så stor företagsnedläggelse som det här var frågan om. Det var trots allt ett statligt företag som orsakade dessa allvarliga konsekvenser för bl.a. kommunen. Vi menar också att de åtgärder som vidtagits hittills inte på långt när är tillräckliga för att eliminera konsekvenserna. Får jag i detta sammanhang säga till Nic Grönvall att de hundra miljoner kronor som har gått till Landskrona Finans från staten får ses som en liten del i försöken att ersätta de förlorade jobben. Jag tror att Nic Grönvall har missat poängen när han säger att detta är ett gynnat bolag och att det är fråga om enorma resurser. Resurserna skall ses i förhållande till den uppgift bolaget har. I detta fall skall man försöka ordna 3 500 nya jobb, och då menar jag att 100 milj.kr. är i högsta grad otillräckligt. I samband med nedläggningen av Öresundsvarvet redovisade såväl kommunen som länsstyrelsen omfattande åtgärdsprogram för att klara avvecklingen på ett rimligt sätt. Man kan kanske i dag säga att det bara blivit ett enda konkret resultat, dock ett mycket bra sådant — Landskrona Finans. Landskrona Finans har kunnat förverkligas genom att en socialdemokratisk motion, som föreslog att 100 milj.kr. skulle avsättas för att utveckla nya produkter vid Öresundsvarvet, vann riksdagsmajoritetens bifall. Meningen var alltså då att varvsproduktionen skulle finnas kvar men kompletteras med detta anslag till utveckling av nya produkter och därmed arbetstillfällen. Nu vet vi att det inte blev så. Beslut om varvets avveckling fattades bara ett par månader efter riksdagens beslut om dess fortlevnad. Kommunen och facket arbetade snabbt fram idéerna om Landskrona Finans som ett bra sätt att skapa nya arbetstillfällen i Landskrona. Efter diverse turer kom så företaget till under 1981. Man fick till sitt förfogande de nämnda 100 miljonerna i enlighet med s-motionen och dessutom överta varvsanläggningen för en symbolisk summa av 1 kr. Men vad som egentligen aldrig har framkommit klart i massmedia eller i denna kammare är att bolaget till staten skall betala en avgift om 4 96 per år i förhållande till det uttagna beloppet upp till 75 miljoner. För år 1982 — det gångna året — fick detta bolag betala en avgift till staten på 1,6 miljoner, och för 1983 räknar vi i Landskrona Finans styrelse med att behöva betala ca 2,6 miljoner till staten. Detta är, enligt vad jag erfarit, en helt unik konstruktion, och vi protesterade naturligtvis så fort vi fick information om innehållet i just denna del av avtalet med staten. Bl. a. var Landskrona Finans ordförande Cavalli-Björkman, enligt vad jag erfarit, så uppbragt över det här att han meddelade industridepartementet att han knappast kunde ställa upp under sådana förhållanden. Nu övertalades han, och bolaget har kunnat verka, ganska framgångsrikt, i ca två år. Men kvar är den stora skönhetsfläck som avgiften är enligt min, bolagets styrelses, fackets och kommunens uppfattning. Jag vill säga ytterligare några ord till Nic Grönvall, som i sitt anförande påstod att Cavalli-Björkman har övergett tanken att bolaget skall slippa avgiften. Det är inte alls på det sättet. Cavalli-Björkman, såsom bolagets ordförande, och jag har naturligtvis hjälpts åt att skriva motionen, som vi tycker är riktig och som också styrelsen i Landskrona Finans har ställt sig bakom. Men man vill en sådan här dag fråga sig och kanske också utskottet om det är någon som på allvar tror att staten hade fått tillbaka en enda krona om pengarna gått till Svenska Varv i stället för till det här bolaget. En annan fråga är naturligtvis: Borde inte insatsen från staten ha varit så mycket större, när nu varvet lades ner och därmed antalet förlorade jobb blev 1 800 fler än enligt riksdagsbeslutet 1980? Låt mig också, herr talman, med några ord ta upp frågan om själva varvsanläggningen som Landskrona Finans övertog för en symbolisk summa. Denna anläggning har hittills belastat bolaget med ca 6 miljoner i driftskostnader, och det kan komma att bli fortsatta underskott under ett antal år framåt. Nå, nu tycker jag och bolaget att det är fel att vi, under de omständigheter som jag här redovisat, dessutom skall betala en avgift till staten med mångmiljonbelopp per år. Dessa pengar behövs, hade gjort och kommer att göra mera nytta i Landskrona Finans för att skapa de nya jobb som vi så väl behöver i Landskrona. Jag har emellertid varit beredd till en kompromiss i min motion 302, där jag pekar på möjligheten att åtminstone vinstrelatera avgiften. Detta kan, menar jag, ändå vara rimligt. Om Landskrona Finans kan hantera sin ekonomi så skickligt att bolaget går med vinst, kan man tänka sig att det då på något lämpligt sätt kan utgå en avgift till staten. Nu har utskottet uttalat sig mycket positivt för detta alternativ.

Jag tolkar dock avslaget så, att denna fråga enligt utskottets mening enklast kan lösas genom en direkt förhandling mellan staten och Landskrona Finans. Om detta är en riktig tolkning vill jag tacka utskottet för ett positivt besked. Jag har då också goda förhoppningar om att finansdepartementet och bolaget, med detta positiva besked i ryggen, kan lösa denna fråga på ett för Landskrona bra sätt. Om detta är en riktig tolkning har jag inget yrkande i dag. Men om frågan inte lösts till nästa motionstid, förbehåller jag mig rätten att återkomma i ärendet. Avgiften är, herr talman, en felaktighet och en skönhetsfläck i avtalet, och sådana måste rättas till för att ge bolaget möjlighet att på bästa sätt lösa sin mycket svåra arbetsuppgift, att skapa nya jobb i stället för dem som gick förlorade vid nedläggningen av Öresundsvarvet.
Herr talman! Jag tror att Bo Nilsson gör sig skyldig till en sammanblandning mellan den angelägna samhällsuppgiften att lindra påfrestningarna på berörda kommuner av nedläggningen av Landskronavarvet och bildandet av ettaktiebolag. Reglerna för det aktiebolaget är mycket tydligt angivna både i avtalet mellan bolagets intressenter och staten, å ena sidan, och bolaget självt, å andra sidan, och i bolagets bolagsordning. Jag får anledning att än en gång citera för Bo Nilsson vad bolaget självt skriver i sin förvaltningsberättelse för 1982, nämligen: ”Landskrona Finans är ett finansbolag med uppgift att på kommersiella grunder skapa, utveckla och stimulera annan lönsam verksamhet än varvsrörelse i Landskrona och Svalövs kommuner”. Ett företag som bildar och utvecklar lönsam verksamhet med pengar som man inte betalar för och i byggnader som man inte har betalat för, måste — på grund av dess egna definitioner — bli ett vinstgenererande bolag. Och det måste ändå vara ganska självklart att det bolaget skall betala ränta på sitt kapital och även betala tillbaka kapitalet. Vad beträffar den angelägna samhällsuppgiften är den en annan politisk uppgift, som riksdagen naturligtvis skall ta ställning till i andra former. När det gäller Landskrona Finans måste alltså de villkor som är avtalade för bolagets verksamhet gälla och normera dess verksamhet. Det är fel att i sammanhanget referera till den arbetsmarknadssituation som föreligger i Öresundsområdet.
Herr talman! Jag tycker inte att det är fråga om en sammanblandning, men om så vore så är den i så fall nödvändig. Riksdagen har bestämt att man skall lägga ner Öresundsvarvet, en stor arbetsplatsi en liten kommun, och då menar jag att staten har ett stort ansvar för att ersätta de förlorade jobben. Den insats som samhället hittills har gjort är att ge Landskrona Finans 100 milj.kr. för att klara de svåra konsekvenser som Landskrona har utsatts för. Vi som har varit med och grundat det här bolaget har satt upp just det villkoret att det skall vara lönsamma verksamheter som bedrivs under kommersiella förhållanden. Men alla vet vad det kostar att skapa jobb i dag, och jag tror att mycket mycket mer pengar än de 100 miljonerna skulle behöva komma Landskrona till del för att ersätta de 3500 förlorade jobben.
Herr talman! Jag vill konstatera att riksdagen naturligtvis inte kan acceptera att driva arbetsmarknadspolitik i aktiebolagsform. Aktiebolagen är till för de ändamål för vilka de har bildats och på de villkor som är angivna för deras verksamhet. Om riksdagen skall besluta om regionalpolitiska eller arbetsmarknadspo litiska insatser, skall det ske i andra former. Det är alltså fel att, som Bo Nilsson gör ännu en gång, referera till Landskronas situation i stort.

Herr talman! Genom SEK-systemet har konkurrensförutsättningarna för svenska företags export av kapitalvaror och anläggningar till främst u-länder och statshandelsländer närmat sig dem som våra viktigaste konkurrenter arbetar under. SEK-systemets särskilda pålagor i form av kronpåslag, löftesprovision m.m. har dock redan tidigare ställt de svenska företagen i ett sämre läge än konkurrenterna. I årets budgetproposition aviseras ytterligare försämringar av de villkor som svensk exportkredit erbjuder. Jag har i motion nr 1493 utvecklat mina synpunkter på regeringens förslag. Redan tidigare tog SEK ut en extra avgift på 0,5 96 vid krediter i svenska kronor utöver den ränta som föreskrivs i det internationella consensusavtalet, den gentlemannaöverenskommelse om tillåtna räntesatser, kontantandel och löptider för statsstödda exportkrediter som varit i kraft sedan 1976. Avtalet reviderades så sent som i juni 1982 efter mycket segslitna förhandlingar. Alla OECD-länder utom Island och Turkiet är med i regelsystemet som kallas consensus. Den refinansiering som svenska företag kan få av staten skulle enligt regeringens förslag nu komma att ligga 1 26 över consensus vid försäljning i svenska kronor och 0,5 96 över vid försäljning i andra valutor. Det är enligt min uppfattning mycket beklagligt att denna försämring för exportnäringen sker i ett läge då underskottet i bytesbalansen 1983 enligt regeringens egna prognoser väntas bli någonstans mellan 15 och 20 miljarder kronor. Samtidigt anslår regeringen nästan samma belopp för arbetsmarknadspolitiska åtgärder det kommande budgetåret. Kostnaderna för SEK systemet, inklusive fartygskrediter, beräknas uppgå till 1,5 miljarder kronor under samma period. Storleken av den export som finansieras genom SEK-systemet uppgår f. n. till ca 11 miljarder kronor, motsvarande 6-7 90 av Sveriges totala export. Denna export utgörs framför allt av kapitalvaror till u-länder och östländer samt av fartyg. Enligt uppgift från företagen skulle minst tre fjärdedelar av denna export inte komma till stånd utan statligt kreditstöd. SEK-systemet åstadkommer också en bättre utdelning i sysselsättningstillfällen än många andra sysselsättningsfrämjande statliga insatser. SEK beräknar vid en räntesubvention om 3 procentenheter resp. 2 procentenheter att varje sysselsatt per år kommer att kosta staten 25 000 kr. respektive 17 000 kr. Som jämförelse kan nämnas att beredskapsarbeten i AMS regi under budgetåret 1980 82 skulle finansiera 61 600 manår. SEK uppskattar att den finansierade sysselsättningen utgör fyra manår per miljon kronor kredit. En miljon kronor i kreditbelopp motsvaras av 85 96 finansiering av en fakturering på knappt 1,2 milj.kr. Med antagandet att 11 milj.kr. i utbetalade krediter är en lägre gräns per år och att tre fjärdedelar av SEK finansierade order har bortfalit utan stöd, är ca 34 000 arbetstillfällen per år beroende av SEK-stöd. Att i stället bereda motsvarande sysselsättning via beredskapsarbeten i AMS regi skulle kosta staten ca 4 miljarder kronor per år utöver vad SEK-systemet kostar. Stöd till exporten av en viss storlek har således betydligt större sysselsättningsskapande effekt än om samma stöd ges genom t.ex. AMS, förutom att det också innebär en förstärkning av vår utrikesbalans. Regeringens i sig lovvärda ambition att skära ned de statliga utgifterna även vad gäller exportstödet riskerar därför att medföra kostnadsökningar på annat håll i budgeten som betydligt överstiger de besparingar man räknar med att kunna göra, samtidigt som vår betalningsbalans gentemot utlandet ytterligare försämras. Det verkar enligt min uppfattning inte särskilt framsynt. Huvuddelen av kostnaderna för SEK-systemet under de kommande åren härrör sig från redan gjorda åtaganden fram till 1982, då skillnaden mellan marknadsränta och consensusränta var flera gånger större än den är nu. För 1984 anges i budgetpropositionen en trolig totalkostnad för SEK-systemet på 1,4 miljarder kronor, varav 1260 milj.kr. — 90 20 — hänför sig till redan gjorda åtaganden, medan endast 10 96 skulle hänföra sig till tillkommande kostnader. Samtidigt blir kreditkonkurrensen på den internationella marknaden mycket hård. Räntesubventioner enligt consensus är nu så etablerade att vid kreditförsäljning av investeringsvaror till statshandelsoch u-länder högre räntenivå knappast kommer i fråga. Inte sällan är consensus den nivå från vilken förhandlingar om ytterligare kreditförmåner börjar. Det har från regeringshåll hävdats att den 16-procentiga devalveringen försatt företagen i ett gynnsammare ekonomiskt läge, där dessa nu har möjlighet att själva bära en större del av kreditkostnaden genom att ta ut högre priser. Detta är ett teoretiskt resonemang som sällan är tillämpligt vid konkreta affärsförhandlingar, eftersom kreditfrågan av köparen ofta behandlas separat. Det är f. ö. svårare för ett företag att offerera ett högre pris till kunder som förväntas kräva särskilt gynnsamma kreditvillkor än till övriga kunder. Detta accepteras sällan av kunderna, som oftast är välinformerade om den normala prisnivån. SEK-stödet är därför nödvändigt för att företagen skall kunna behålla och öka andelarna av de marknader där kreditkonkurrens förekommer. Blir Sveriges räntestödspolitik restriktivare än andra i-länders, gynnar detta enbart konkurrenter och leder till förlorade marknadsandelar för svenska företag i u-länder och statshandelsländer. Dessutom tjänar consensusreglerna ett konjunkturpolitiskt syfte genom att upprätthålla efterfrågan på investeringsvaror i utvecklingsländelrna under högränteperioder. Ytterligare begränsning av SEK-systemets subventionselement bör därför f.n. inte göras. I stället bör de nu införda påslagen, som är nackdelar i SEK-systemet i förhållandet till utländsk konkurrens, tas bort. Det nuvarande systemet har också den mycket klara fördelen att det - med undantag av fartyg inte diskriminerar mellan olika svenska varugrupper och exportbranscher. Systemet främjar exporten av såväl Sveriges mest högteknologiska produkter som entreprenadföretagens vitt spridda varor och tjänster. Inte minst måste understrykas den exporteffekt som systemet åstadkommer indirekt för de många mindre företag som är byggnadsoch anläggningsentreprenörernas underleverantörer. Regeringens och utskottets förslag om att nu höja kostnaderna för SEK-krediter utöver consensus blir att de svenska företagens relativa konkurrensläge vid export av kapitalvaror till u-länder och statshandelsländer permanent blir sämre än andra OECD-länders företag. Detta måste på sikt få strukturella konsekvenser för särskilt den svenska verkstadsoch anläggningsindustrin. De flesta i-landsmarknader är i praktiken nästan stängda vad gäller utrustning till större infrastrukturprojekt, varför företagen inom dessa områden i stor utsträckning är hänvisade till just u-länder och statshandelsländer. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 14 och 15 till utskottets betänkande. Jag övergår nu till att tala om kreditgivningen vid Sveriges Investeringsbank AB, dens.k. hemmamatchningen, som jag tog upp i min motion 1494. Näringsutskottet uttalade i sitt betänkande från i fjol, 1981/82:33, enhälligt sitt stöd för ett bibehållande av systemet med hemmamatchning och stödde därmed en av mig tidigare författad motion. Regeringen uppdrogs att utarbeta förslag till förändringar så att onödigt restriktiva och osmidiga regler skulle tas bort. Näringsutskottet konstaterade också att ”så länge behov av detta system föreligger bör det vara så effektivt som möjligt. Onödigt restriktiva och osmidiga regler, som är till förfång för svensk industri, bör utgå. Regeringen bör därför utarbeta förslag till förändringar om reglerna för statsstödd kreditgivning för leveranser inom landet.” Trots utskottets enhälliga uttalande aviseras i årets budgetproposition inga förbättringar av systemet. Tvärtom konstaterar man att systemet i sin nuvarande utformning kommer att bli mindre utnyttjat och hänvisar till en nordisk arbetsgrupp som tillsatts, med uppgift att föreslå att en överenskommelse om statsstödda exportkrediter till leveranser mellan de nordiska länderna skall upphöra. Ingen tidsplan anges för arbetsgruppens arbete. Inte heller tas frågan upp om andra former av exportstöd, t.ex. statliga garantier i affärer mellan nordiska länder. Hemmamatchningssystemet har en principiellt viktig funktion som potentiellt motmedel att förebygga ytterligare utländskt subventionerad kreditkonkurrens på den svenska marknaden. Denna funktion försvåras ytterligare av nuvarande inskränkningar i systemet, främst begränsningen till affärer överstigande 50 milj.kr., eller 10 96 av företagets omsättning, samt räntepåslaget 2 20 över consensus. Problemet med utländskt subventionerade exportkrediter på den svenska marknaden har enligt min uppfattning inte minskat. I avvaktan på att problemet med statssubventionerade exportkrediter löses internationellt kvarstår således behovet av ett mer effektivt svenskt system för hemma matchning som medger ingripande med stöd direkt till svenska leverantörer. Genom att från svensk sida utnyttja hemmamatchningssystemet bör man lättare kunna uppnå förhandlingsuppgörelser med exportlandets regering eller på annat sätt förmå landet att minska subventioneringen av sin export till Sverige. Hemmamatchningsärendena bör därför följas upp genom förhandlingar mellan Sverige och den stat som stör den svenska marknaden. Det är en angelägen handelspolitisk försvarsåtgärd att göra konkurrenssnedvridande stater medvetna om att deras uppträdande inte accepteras på vår marknad. I detta sammanhang är ett effektivt system för hemmamatchning nödvändigt för att göra beslutsamheten i den svenska hållningen trovärdig. Visserligen utnyttjas hemmamatchningssystemet till relativt få affärer, men dessa är ofta av strategisk betydelse då det gäller preferensanläggningar. Låt mig bara nämna ett exempel: Göteborgs Spårvägars köp av nya vagnar från ASEA. Den affären hade inte kommit till stånd utan hemmamatchningsinstitutet. Herr talman! Med detta slutar jag mitt resonemang om motionen. Jag har inget särskilt yrkande i denna del.

Herr talman! Interamerikanska utvecklingsbanken — IDB — inrättades 1959. Banken har till uppgift att bidra till utvecklingen i de latinamerikanska medlemsländerna. För detta ändamål utnyttjar banken såväl egna resurser som upplånat kapital. Nya regler för upphandling vid av IDB stödda projekt trädde i kraft så sent som 1976. De nya reglerna innebar att all upphandling med IDB-medel begränsades till bankens medlemsländer. I detta sammanhang fann ett antal nationer anledning att träda in som icke-regionala medlemmar i banken. Sverige blev medlem i banken 1977, efter en omfattande och tidvis hätsk debatt, inte minst i denna kammare. Efter ett riksdagsbeslut våren 1979 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté för att göra en bedömning av IDB avseende utlåningspolitik, inriktning i övrigt och en jämförelse med andra regionala utvecklingsbankers verksamhet. Kommittén överlämnade sitt slutbetänkande i början av 1982. Utredningen lade fram ett omfattande faktamaterial om bankens låneverksamhet. Vad avser det svenska handelsintresset av medlemskap i IDB var utredningen enig om att det fanns ett konkret och växande intresse för medlemskapet. Under en undersökt period från 1977 till slutet av 1980 levererade svenska företag varor och tjänster till IDB-projekt om ca 360 milj.kr. Värdet av exportvolymen under senare år, mellan 1980 och 1982, har av svenska exportföretag uppskattats till mellan 500 och 1 000 milj.kr. Utredningen anser att volymen IDB-order till svenska företag har förutsättningar att växa under de kommande åren. Ett utträde ur banken, ansåg utredningen vidare, skulle innebära allvarliga risker för svensk exportindustri av mer långsiktig och svårbedömbar natur, förutom det direkta exportbortfallet. Det kan således på goda grunder antas att de exportförluster som skulle drabba de svenska företagen skulle bli betydande för framtiden. Det är därför med tillfredsställelse vi moderater konstaterar att den f. d. utredningsledamoten och numera utrikeshandelsministern föreslagit ett anslag om 38 milj.kr. till Interamerikanska utvecklingsbanken. Näringsutskottets socialdemokratiska majoritet följer sitt statsråds förslag på den punkten, trots en del sura kommentarer i majoritetsskrivningen. Det är ändå med glädje vi konstaterar att regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i utskottet vill fullfölja den politik avseende IDB som de föregående regeringarna förde, i strid med den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Vad avser det omdebatterade stödet för fred, frihet, demokrati och socialt och ekonomiskt framåtskridande i de latinamerikanska länderna — som så ofta har berörts i debatten under årens lopp — bör detta ges såväl genom arbetet inom och påverkan på IDB som i övrigt biståndsarbete, politisk påverkan och opinionsbildning. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 i näringsutskottets betänkande nr 50.

Fru talman! Det är knappast vanligt att en reservation kommer till för att man skall få chansen att ge utskottsmajoriteten beröm. I detta ärende är det faktiskt så. Regeringspartiet har förstått det förnuftiga i den politik som föregående borgerliga regeringar har fört i denna fråga, och det må vara värt ett uppskattningens ord. IDB-debatten har under gångna år tidvis varit mycket intensiv — och inte alltid helt saklig. Jag noterar med tillfredsställelse att det i dag finns ett klimat som medger en mera saklig analys. Jag skall inte uppta kammarens tid med att försöka göra en sådan analys — det finns de här i kammaren som, om de vill, kan göra det betydligt bättre än jag — men låt mig ändå peka på ett par saker. Medlemskapet i IDB har hela tiden varit handelspolitiskt motiverat. Detta markeras också av att kostnaderna för medlemskapet alltid har bokförts som en handelspolitisk kostnad. Det har också under lång tid funnits en bred majoritet i denna kammare som erkänt, att handelspolitiskt har medlemskapet i IDB varit riktigt. Indirekt har vi dock, utan att någon protesterat, utan någon debatt, lämnat betydande belopp i biståndspengar till IDB. Sverige lämnar nämligen årligen via biståndsanslaget betydande bidrag till Internationella fonden för jordbruksutveckling. Denna fond har ingen egen biståndsverksamhet utan bedriver sin verksamhet via Världsbanken och utvecklingsbankerna. IDB har fått stor andel av de medel som IFAD har disponerat. Jag har velat göra detta påpekande för att poängtera att det sannolikt inte är via medlemskapet i IDB som vi har tillfört IDB:s verksamhet de största beloppen, utan det har vi troligen gjort via biståndspengarna, och detta helt utan någon debatt. Fru talman! Även om det skulle varit frestande att göra flera kommentarer, skall jag med hänsyn till kammarens pressade tidsschema inte göra det, utan bara än en gång lyckönska regeringen till att för en gångs skull ha gjort en förnuftig kovändning och visat sig kunna tillämpa en helhetssyn på problemen som leder till balanserade slutsatser. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Efter att ha hört de bägge inledande talarna skulle jag vilja ställa frågan till Mats Hellström: Hur känns det egentligen att få så mycket beröm från moderaterna och centerpartiet? Hur känns det att lyckönskas till det beslut ni har fattat? Fru talman! Krämarpolitikens triumf, var rubriken på Grafias ledare i november 1982. Och förvisso är det så. I detta betänkande tas alltså ånyo upp Sveriges medlemskap i IDB. Det finns två motioner, fru talman, där man ställer sig kritisk till medlemskapet: dels en partimotion från vänsterpartiet kommunisterna — vi har konsekvent motsatt oss detta medlemskap — dels ock en motion från socialdemokraterna, med Karl-Erik Svartberg i spetsen, som i stort sett följer upp den linje man tidigare hade från socialdemokratiskt håll i opposition. Som någon talare tidigare påpekade, inträdde Sverige i IDB våren 1977, strax efter den första borgerliga regeringens tillträde. På den tiden var moderaten Burenstam Linder handelsminister. Kritiken från fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna var mycket stark. LO gick helt emot förslaget. Argumentet för ett inträde — som vi i dag har fått höra från moderaterna och centerpartiet — var kort och gott att Sverige därmed skulle kunna öka sin export. Argumenten emot var däremot många, och kan kort sammanfattas sålunda. IDB fyller funktionen att vidmakthålla USA:s, Reaganadministrationens och de multinationella bolagens grepp över Latinamerika. Det har sagts, men det tål att upprepas, att när Allende var president i Chile och försökte vrida över resurserna till folkflertalets förmån, då ströps alla internationella krediter till Chile, däribland de som IDB stod för gentemot Chile. Det förtjänar att upprepas, inte minst därför att vi i år upplever tioårsminnet av den blodiga kupp som Pinochet genomförde och som lett till omfattande nöd och fattigdom bland det chilenska folket, bland dess arbetare. Häromveckan lyssnade jag på Hans Göran Franck när han stod på Sergels torg och höll ett flammande brandtal för de chilenska arbetarna. Hur ställer han sig i dag till att bidra med ytterligare 38 milj.kr., som ett instrument för förtryck av Chiles gruvarbetare? Och inte bara Chiles. Nicaraguas lån efter Somozaregimens fall blockerades omedelbart av IDB. På Jamaica bedrev man samma politik, vilket ledde till att den progressive politikern Manley snabbt ersattes av högerdiktatorn Seaga. El Salvador har, vilket vi tidigare debatterat här i kammaren, beviljats omfattande lån av IDB, bl.a. till motorvägsprojekt tvärs igenom befriade områden, lån vars udd är riktad direkt mot FDR/FMLN. Jag skall inte uppta kammarens tid med att upprepa all den statistik som finns och som bevisar att IDB:s lån går till de rika länderna, däribland Brasilien och Argentina, länder där svensk industri har exportintressen, där kapitalistintressena härskar. Detta är, fru talman, krämarpolitik. Mats Hellström har den egenskapen att han, liksom på sin tid herr Gahrton som ju i dag disputerar på en usel avhandling, endera håller sig undan eller vänder kappan efter vinden. Det är välkommet att Mats Hellström är närvarande i dag och kan försvara denna helomvändning från socialdemokraternas sida. Jag återkommer till Grafia, och inte bara till Grafia. Det var många LO-tidningar och fackföreningstidningar som skrev samma sak. ”Grundfrågan gäller den systematiska roll som IDB spelar för Latinamerikas länder och folk. Och därvid är det helt klart att IDB är en viktig länk i det system som snärjer Latinamerikas länder och permanentar deras beroende och underutveckling. I mars i år tog socialdemokraternas dåvarande internationelle sekreterare Pierre Schori upp IDB-frågan i ett tal som han höll i Uddevalla. Han sade då: ”Det är en fläck på Sveriges banér att svenska skattepengar går till blodbadet i El Salvador genom medlemskapet i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB-” ” Nu är han kabinettssekreterare på UD och medverkar till blodbadet. Per Westerberg säger att utskottet har vissa sura kommentarer till vårt medlemskap. Ja, utskottet framhåller, och det med rätta, att våra möjligheter att påverka är marginella. Men vi är bundna av tidigare regeringars åtaganden, säger utskottet. Jag tycker mig, fru talman, ha hört precis samma argumentation beträffande såväl JAS som andra principiella solidaritetsfrågor. Jag skulle vilja rekommendera Mats Hellström att läsa den socialdemokratiska motionen, där det framhålls just att Sveriges möjligheter att påverka är små, att USA har vetorätt osv. Jag skulle vilja ha några klargörande besked från Mats Hellström. Jag skall inte genera honom ånyo med att läsa upp vad han tidigare har skrivit, även om det möjligen kunde roa kammaren. När tänker sig den socialdemokratiska regeringen att Sverige skall lämna IDB? Hur länge skall Sverige fortsätta, och jag med mina skattepengar, att medverka till ett förslavande av Latinamerikas folk? Hur kan man samtidigt som man säger nej till en rad andra, progressiva, biståndsprojekt — bl.a. till Grenada — säga ja till 38 milj.kr. till IDB? Till sist, fru talman, hur kan socialdemokraterna så här i efterhand ha kommit på att vi skulle vara så bundna och bli så lurade? De har dock suttit med en omfattande utredningskapacitet. De kan inte ha varit helt omedvetna om vad den borgerliga regeringen gav sig in på. Om socialdemokraterna var så medvetna om detta måste jag ifrågasätta inte bara Mats Hellströms, Pierre Schoris och andra socialdemokraters finansiella och politiska insikt, utan då måste jag ifrågasätta hela den socialdemokratiska regeringens insikt i hur man skall agera. Detta inger farhågor för framtiden, och det bådar verkligen illa. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 50 och avslag på samtliga reservationer. I övrigt kommer jag att koncentrera mitt inlägg till Sveriges fortsatta medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken. Låt mig då konstatera att när det gäller IDB så har såväl de borgerliga partierna som vpk reserverat sig på var sin sida om strecket så att säga. Vpk säger nej till fortsatt medlemskap och fortsatt kapitalpåfyllnad. De borgerliga partierna skiljer ut sig när det gäller motiveringen för Sveriges agerande inom IDB och beträffande bakgrunden till att vi har hamnat i den situation som vi faktiskt är i nu. Det torde inte vara någon hemlighet för denna kammare att när det gäller IDB och dess lånepolitik så har svensk socialdemokrati invändningar på flera punkter. Sammanfattningsvis kan man säga att det går för mycket kapital till reaktionära regimer av typen Chile och Paraguay och för litet till mera framstegsvänliga regimer av typen Nicaragua, Costa Rica och Bolivia. Det satsas vidare för litet pengar på projekt till stöd för landsbygdens utveckling och för mycket till sådant som visserligen kan ge tillväxt men som knappast kommer de fattigare befolkningsgrupperna till del. Det militära förtrycket i många latinamerikanska länder och IDB:s skeva utlåningspolitik var grundläggande orsaker till att svensk socialdemokrati sade nej, när borgerligheten 1977 drev igenom svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken. Däremot har vi aldrig förnekat att medlemskapet ger ökade möjligheter för svensk exportindustri i Latinamerika. Vad man kan diskutera är hur stora dessa fördelar är, men att de finns där torde vara otvetydigt. Inte minst deltar ju IDB allt oftare i finansieringen av basinvesteringar av typen gruvor, vägar, elektrifiering, hamnar osv., och där är svenska företag ofta starka på marknaden. Reglerna är numera sådana att om man inte är medlem i banken får man inte heller vara med och bjuda på IDB-finansierade projekt. Detta hade vi väl i och för sig haft råd med att vara utan, om inte ytterligare faktorer som talar emot ett utträde hade kommit in i bilden på senare tid. Genom att gå in i IDB har de borgerliga regeringarna de facto bundit oss fastare till medlemskapet än vi från början hade klart för oss. Genom bankens regler och de åtaganden som gjorts sitter Sverige fast med inbetålningar till banken och med garantiförbindelser, som — vad vi än beslutar här i dag — kommer att gälla till långt in på 1990-talet. Det är den ena faktorn och det ena nya argumentet i sammanhanget — det är viktigt att ha det i minnet. Den andra faktorn, som också måste tas med i bedömningen i dagens situation, är den internationella lånekrisen och hur den slår mot latinamerikanska stater av olika politisk inriktning. Vi kan då konstatera att lånemöjligheterna på den internationella kapitalmarknaden starkt har försämrats för många latinamerikanska länder på senare år. Detta drabbar inte minst framstegsvänliga regimer i området, som inte har lika bra relationer med det amerikanska privata bankkapitalet som vissa andra stater. Atti detta nya läge gå ut ur IDB och inte delta i den sjätte kapitalpåfyllnaden skulle direkt vara att missgynna de länder i Latinamerika som vi speciellt vill värna. För Nicaragua t.ex. är IDB en av de få återstående internationella kapitalkällorna. Jag tycker att Eva Hjelmström skall tänka på det, när hon diskuterar IDB i de termer som hon gjorde här i sitt inlägg. Det är viktigt, menar vi från socialdemokratiskt håll, att den kanalen hålls öppen även fortsättningsvis. Och i detta nya läge anser vi att Sverige kan spela en viss roll. Det är mot denna nya ekonomiska och politiska bakgrund som den socialdemokratiska regeringen har sagt att man är beredd att ställa upp och fortsätta medlemskapet i IDB. Näringsutskottets socialdemokrater instämmer i den bedömningen. Vi gör det dels därför att vi är bundna av de borgerliga regeringarnas beslut till långt in på 1990-talet, dels därför att den internationella lånekrisen har gjort IDB viktig för framstegsvänliga regimer i Latinamerika. Fru talman! Låt mig sluta med att konstatera att internationella regionala utvecklingsbanker inte är något som man går in i och lämnar med korta mellanrum. Personligen vågar jag ha den förhoppningen att utvecklingen i Latinamerika och inom IDB skall bli sådan att Sverige även långsiktigt skall kunna kvarstå som medlem i IDB, liksom vi nu är medlemmar i regionala utvecklingsbanker för andra världsdelar. Är man optimistiskt lagd kan man se politiska tecken som leder åt rätt håll, demokratiskt och socialt — låt vara i liten omfattning, om vi mäter med svenska förhållanden — i själva Sydamerika; jag upprepar Sydamerika. Det gäller bl.a. länder som Brasilien, Peru och möjligen också Argentina. Mycket hänger naturligtvis på USA:s agerande i Centralamerika och på hur man från det hållet kan komma att försöka utnyttja IDB för sina politiska syften. Men det är en bedömning som vi har anledning att göra under de kommande åren, när vi ändå under 1980-talet sitter fast i de borgerliga regeringarnas IDB-politik. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 50.

Fru talman! Det är en mycket egendomlig syn man har på Reaganadministrationens politik gentemot Latinamerika. Får jag ställa den direkta frågan: Anser man att den har blivit mer eller mindre aggressiv än tidigare? Det är ju ett faktum att motsättningarna inom området har skärpts, inte minst gentemot Nicaragua och El Salvador på grund av USA:s politik inom området. Men där har socialdemokraterna tydligen en helt annan bedömning än vi från vpk:s sida, och man har skulle jag tro en helt annan bedömning än hela den progressiva rörelsen i världen. Sedan skyller man återigen på att borgarna har bundit oss fast vid detta till långt in på 1990-talet. Jag sade tidigare att det är egendomligt att socialdemokraterna inte insåg det. Vi insåg det, men ni kunde tydligen inte inse att detta var ett beslut som förde oss dithän vi icke ville komma. Jag tycker att man här försöker bortförklara att det är krämarpolitik man håller på med. Man säger att den internationella lånekrisen har förvärrats. Men på vad beror då detta? Jo, det beror ju just på bl.a. USA:s, de multinationella bolagens och bankernas politik. Det är en sammanhängande imperialistisk politik man för mycket medvetet, och den följer också IDB. Låt mig citera vad som sades i IDB-utredningen: ”Sammanlagt erhöll de icke-demokratiska regimerna in emot två tredjedelar av bankens totala utlåning 1961-1979.” Det finns inte några fakta som visar på att banken härvidlag skulle ha förändrat sin politik. Det är ett faktum att man försökt strypa lånen bl.a. till Nicaragua, att man ströp lånen till Chile på sin tid och att man hjälpte till att störta den progressiva regimen på Jamaica. Det är ett faktum att de få progressiva länderna inom detta område har svårt att få pengar också från IDB. Jag skulle kunna fortsätta här med Mats Hellström, men han återkommer förmodligen.
Fru talman! Jag tror att man kan säga att vi nu bevittnar en utveckling vad gäller IDB och dess låntagarländer som kan tänkas vara intressant på många sätt. Det är helt klart att den politik som Reaganadministrationen försöker bedriva i Latinamerika inte är något som svensk socialdemokrati ställer upp på. Den skall vi bekämpa med alla medel som är rimliga att agera med, både utrikespolitiskt och på annat sätt. Det pågår samtidigt, och det gäller speciellt situationen i Centralamerika, en mycket intressant social och politisk utveckling i själva Sydamerika som gör att IDB kan komma in i ett bättre sammanhang. Det pågår positiva strävanden i Brasilien och t.o.m. i Argentina. Vi får se vart de leder. Det pågår en utveckling även i Peru, i Bolivia osv. De siffror som IDB-utredningen tog fram, dvs. att två tredjedelar av utlåningen gick till icke demokratiska länder, kan mycket väl, om de goda tecknen är riktiga och utvecklingen i Sydamerika får fortsätta, komma att se annorlunda ut. USA lyckades blockera Chile-lånen från IDB på sin tid, men man har icke lyckats att blockera lånen till Nicaragua, utan dessa lån fortsätter och utgör i själva verket en av de få internationella kapitalkällor som Nicaragua fortfarande har till sitt förfogande. Det tycker jag talar mycket emot den nattsvarta bild som Eva Hjelmström här redovisade. Därför vill jag nu i min replik ytterligare en gång yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 50.
Fru talman! Tror verkligen Lennart Pettersson på vad han säger? Vågar han påstå att Sverige kan påverka IDB:s politik i detta avseende? Då motsäger han t.o.m. det som klart sägs i utskottets betänkande, nämligen att Sveriges möjligheter är mycket marginella. Det är ett faktum att USA i detta fall har vetorätt. Tror verkligen Lennart Pettersson att USA kommer att medverka till att progressiva regimer får lån via IDB till projekt som gynnar folkflertalet i Latinamerika? Dessa 38 miljoner kan användas på ett helt annat sätt än till att understödja juntan i El Salvador, eller Pinochettregimen, eller Seaga's Jamaica eller Uruguay, Guatemala och andra länder som också får lån från IDB. Det är alltså detta Sverige bidrar till i dag. Jag tror inte att det bidrar till att stärka Sveriges anseende såsom ett progressivt land bland solidaritetsorganisationer och andra progressiva länder i tredje världen.
Fru talman! Eva Hjelmström frågade om vi inte kunde använda dessa 38 miljoner som skall utgå i anslag på ett bättre sätt. Låt mig då konstatera att huvudparten av dessa 38 miljoner är sådant som vi är ålagda genom de borgerliga regeringarnas tidigare beslut att utbetala till IDB. Då är det väl bättre att stanna kvar i IDB i den här situationen, när den internationella lånekrisen dessutom ökar, och försöka påverka utnyttjandet av dessa 38 miljoner. Vi kan göra en insats för de framstegsvänliga regimerna, även om vi inte är ensamma i den banken. Vi kan göra en insats för Nicaragua. Mig veterligt har Nicaragua inte sagt till oss att nu när vi har en socialdemokratisk regering är det lämpligt att vi går ut ur IDB. Det rådet har vi inte fått från det hållet. I övrigt har jag bara redovisat fakta och bedömningar när det gäller möjligheter till en positiv utveckling i Sydamerika. Det återstår att se vad det kan bli av den. Men det är ett faktum att USA inte längre har den dominerande roll som man hade ännu för fem år sedan, och jag tror att man skall ta fasta på det litet grand. Man kan konstatera att Nicaragua inte har blivit blockerat när det gäller de lån som landet har fått.

Fru talman! I samband med behandlingen av handelshuvudtiteln, som vi just nu diskuterar, finns det skäl att påminna om den departementsreform som aviserades i regeringsdeklarationen och som genomfördes i höstas. Ett väsentligt led i den reformen var att det tidigare handelsdepartementets verksamhet skulle upphöra och det man arbetat med där fördelas på andra departement. Huvuddelen av handelsdepartementets verksamhet hade varit knuten till utrikeshandeln. De ärendena överfördes till utrikesdepartementet, där man också inrättade en särskild utrikeshandelsavdelning. Motiven bakom den här delen av departementsreformen — som avspeglats i de anslagsposter som vi diskuterar i dag — var att effektivisera och koncentrera resurserna på utrikeshandelsområdet genom en integration av alla utrikeshandelsfrågor i utrikesdepartementet. Förslaget mötte viss kritik när det först presenterades, men såvitt jag förstår har den kritiken i stort sett tystnat. Den omorganisation som genomförts har visat sig kunna fungera väl. Man har kunnat åstadkomma den effektivisering av utrikeshandelsarbetet som avsågs. På tämligen bred front har utrikesrepresentationen kunnat engageras i olika åtgärder för att främja svensk export. Bevakningen av nya och för oss viktiga och intressanta marknader har intensifierats. Det finns en rad exempel på hur man har kunnat medverka aktivt från utrikesrepresentationens sida för att underlätta svenska exportansträngningar. Jag villi det här sammanhanget gärna konstatera att omorganisationen har kunnat genomföras på ett smidigt och snabbt sätt tack vare bl.a. en mycket konstruktiv medverkan från personalorganisationernas sida. Trots att omorganisationen för en del personer har kommit att innebära både förändrade arbetsuppgifter och en ändrad departementstillhörighet, har personalen på ett värdefullt sätt bidragit till konstruktiva lösningar på problemen. Också från näringslivets och exportföretagens sida har den ändrade organisationen bemötts på ett positivt sätt. De medel som föreslås anvisade till den exportfrämjande verksamheten får en mer effektiv användning genom det samarbete som kan råda på fältet mellan den svenska utrikesrepresentationen och exportföretagen. En fråga som ägnas särskild uppmärksamhet i det här sammanhanget är exportkreditgarantierna. Det skärpta läget på de internationella kreditmarknaderna och den ansträngda likviditetssituationen i en rad av de exportländer som är viktiga för oss har skärpt uppmärksamheten kring våra möjligheter att hjälpa exportföretagen med statliga garantier för deras kreditåtaganden. Inom utrikesdepartementets handelsavdelning håller vi f.n. på med en översyn av reglerna för denna exportkreditgaranti, och vi kommer senare i år att inom de ramar som sätts av riksdagens beslut föreslå en del förändringar i nu rådande system — allt i syfte att stärka de svenska exportföretagens konkurrenskraft på detta viktiga område. Fru talman! Jag skulle också vilja säga någonting om en annan av de punkter som berörs nu, nämligen det som diskuterats mest hittills i dag, dvs. frågan om IDB. Det är helt entydigt så att Sverige som nation är bundet att göra t.o.m. ökade utbetalningar under 1980-talet, och det är ingalunda så som Eva Hjelmström sade i sitt på den punkten osakliga angrepp, att detta är något som vi har kommit på så att säga i efterhand. Tvärtom vill jag påminna om de debatter som fördes när den femte kapitalpåfyllnaden till IDB beslöts i riksdagen mot våra röster. Då röstade vi mot kapitalpåfyllnaden, liksom vi tidigare hade röstat mot inträde i IDB. Då fördes här en debatt, där man från utskottsmajoritetens sida sade att det kanske inte var så farligt med dessa pengar och att man kanske inte ens skulle behöva betala ut dem, om man sedan skulle göra en utvärdering av IDB. Vi sade då mycket tydligt och entydigt ifrån, Eva Hjelmström, att om riksdagen skulle besluta sig för dessa pengar, då tog man också ett ansvar. Då fick man stå för det ansvaret, liksom för de utbetalningar som skulle följa. Har Eva Hjelmström helt glömt bort den debatten? Det förefaller så, att döma av det utomordentligt osakliga angrepp hon just nu gjorde. Det var precis det som debatten handlade om vid det tillfället. Sedan kom också den statliga utredning som tillsattes — och som gjorde en mycket noggrann granskning av möjligheterna till utträde — fram till det helt entydiga konstaterandet, som utskottsmajoriteten gjort tidigare, att Sverige som nation, oberoende av vad olika regeringar önskar, är bundet att göra ökande utbetalningar under 1980-talet. Då förskjuts frågeställningen, och det är det som dagens debatt naturligtvis skall gälla. I ett läge där man är bunden att medverka i en institution som man i mycket stora avseenden är kritisk mot, vilken politik skall man då föra i den institutionen? Det är den frågan som IDB-debatten förskjuts till. Det är alldeles självklart att man i den mycket svåra frågan om hur man skall agera i en institution där man i stora stycken är kritisk både till målsättningarna och till den verksamhet som förs kan ha olika uppfattningar. Alldeles självklart kan man komma fram till olika slutsatser om hur man skall agera i en sådan situation. Regeringen beslöt i höstas, mot den bakgrund som Lennart Pettersson redovisade, att man skulle medverka i den sjätte kapitalpåfyllnaden, inte minst i ljuset av den akuta finanskrasch som gällde hela Latinamerika — onda och goda. Det skulle vara ganska svårt att förklara för våra vänner i Latinamerika varför man inte, när man ändå är bunden till banken, skulle medverka i den påfyllnaden. Att regeringen då gjorde den bedömningen har jag respekt för. Samtidigt är det viktigt, precis som det har sagts av socialdemokraterna i våra motioner tidigare, i utredningen och senare i budgetpropositionen, att IDB inte får bli — detta var också en del av vår kritik förut — Sveriges enda eller viktigaste förbindelse med Latinamerika. Vi måste ha en Latinamerikapolitik som syftar till att stödja sociala och ekonomiska krafter, som verkar för utjämning och ekonomiskt oberoende. Vi måste, som nu också föreslås av regeringen, öka vårt direkta bistånd i en samlad Latinamerikapolitik till länder som Nigaragua, Bolivia och andra länder med regeringar som arbetar för social rättvisa. Vi bör öka det bredare samarbetet med Cuba och en del andra karibiska stater, och vi bör stödja och ta kontakt med sådana latinamerikanska samarbetsorganisationer som — till skillnad från IDB — syftar till ett genuint oberoende och en ekonomisk självständighet för Latinamerika, som den Andinska pakten och samarbetsorganisationen SELA. Den politik som aviseras i budgetpropositionen avser regeringen nu att fullfölja. För att ta ett exempel från biståndsområdet är det direkta svenska biståndet till Nigaragua ungefär fyra gånger så stort som den påfyllnad till IDB som diskuteras i dag. Man kan avslutningsvis konstatera att när det gäller det anslag som vi skall besluta om kommer det att vara något mindre än det anslag som aviserades i höstas. Då aviserades ett direkt bidrag till IDB på 8 miljoner dollar. Kapitalpåfyllnaden ansågs då bli av den omfattningen. Vi kommer nu att behöva anslå endast drygt 5 miljoner dollar. Det beror dels på det allmänna förhandlingsutfallet, men också på att de svenska förhandlarna har haft instruktioner om att iaktta största möjliga restriktivitet i förhandlingarna med IDB. Då är jag tillbaka till den fråga som i varje fall för mig är kärnfrågan: När man som sagt är med i en organisation vars värderingar man i stora stycken inte delar, vilken politik skall man då föra? Min avsikt är att ha en aktiv, kritiskt, granskande roll i banken, i klart medvetande om att Sveriges möjligheter till påverkan är små och att vårt bidrag är och skall vara litet. Vi gör oss inga illusioner om att ha stora möjligheter till påverkan i banken. Men också marginellt är det viktigt att vi tar till vara de möjligheter vi har att föra en klar och kritisk linje mot det som vi uppfattar som påtryckningar från stormakter som USA och andra, till förmån för en utlåning som främjar de fattiga folkgruppernas intressen. Det måste vara Sveriges linje att aktivt, kritiskt granska bankens verksamhet med en sådan målsättning.

Men jag tycker fortfarande inte att jag har fått svar på min fråga: När tänker sig den socialdemokratiska regeringen att vi skall lämna IDB? Mats Hellström påstår att jag är osaklig. Jag har IDB-utredningen framför mig, jag har riksdagsdebatten framför mig. Mats Hellström säger bl.a. att det är viktigt att man inte genom nya beslut nu binder sig för ytterligare framtida insatser i banken utan skapar handlingsfrihet för regeringen att ompröva medlemskapet. Hur tänker den socialdemokratiska regeringen göra detta? För det är ju ett faktum att Sverige tillhör de länder som ger mest pengar till IDB i förhållande till röstantal och liknande. Och det är fortfarande ett faktum att USA har vetorätt. Jag har inte på någon punkt fått klart för mig på vilket sätt banken har ändrat politik vad gäller vare sig folkflertalens i Latinamerika intressen eller stöd till progressiva länder. Fortfarande är det de reaktionära regimerna som får mest pengar. Jag tycker att detta är en konstruktion i efterhand från socialdemokraternas sida. Det är samma krämarpolitik som förs.
Fru talman! När det gäller vår kritiska granskning i banken har vi stående instruktioner att motsätta oss alla lån till Guatemala, Salvador och Chile. Vi granskar alla andra lån med hänsyn till innehållet i lånen. Vi kommer att vara kritiska och gå emot lån som vi anser är till skada för de fattiga folkgrupperna, till skada för det ekonomiska oberoendet osv. På den punkten avser jag att föra en mycket aktiv politik. Eva Hjelmströms citat var helt korrekt. Jag har ingalunda hållit mig undan i debatten, som Eva Hjelmström antydde. Tvärtom har jag sagt att jag har respekt för den ställning som regeringen tog i höstas eftersom Latinamerika befann sig i en allmän finanskris. Det kan inte ha förbigått Eva Hjelmström, om hon är intresserad av att följa den latinamerikanska utvecklingen, att mycket stora delar av kontinenten befinner sig i en konkurssituation. Det gäller ingalunda bara de länder som vi båda är kritiska mot utan över lag, inte minst ett land som Nicaragua, där IDB i dag är nästan den enda källan för utlåning från internationellt håll. Jag har respekt för att man gör den bedömningen att det vore mycket svårt att förklara för Latinamerika och för våra vänner där om vi i det läget, när vi ändå är med i banken, avstod från att delta i en kapitalpåfyllnad. Det sade jag i mitt förra inlägg, och det menar jag verkligen.

Svaret på frågan om utträde är, som jag har sagt tidigare, att Sverige är bundet att med ökande utbetalningar ge bidrag till IDB under hela 1980-talet och efter beslutet i dag en bit in på 1990-talet. Att vi under den tid då vi är bundna till utbetalningar till banken inte skulle utöva vår rösträtt är ett förslag som hittills ingen har ställt i debatten.
Fru talman! Förslag om ett utträde ur banken har vi ställt i debatten. Jag välkomnar beskedet att vi på allt sätt skall verka för social utjämning och för att de latinamerikanska länderna blir oberoende av USA. Men vad hjälper det när det gäller den konkreta, specifika frågan om medlemskap? Vi har en stående rekommendation att motsätta oss lån till de mest reaktionära regimerna, som våldför sig på befolkningen, som våldför sig på kvinnorna och barnen. Men vad hjälper en stående rekommendation, när man vet hur stora möjligheter vi har att påverka? Vi kan inte göra det. Det är USA som har greppet över banken. De latinamerikanska länderna befinner sig i en konkurssituation när det gäller lån och på annat sätt, säger Mats Hellström. Det är helt korrekt.

Men när det kom till beslut i biståndspolitiken om förslagen om att skära ned anslagen till de reaktionära regimerna och i stället öka biståndet till de progressiva regimerna ställde socialdemokraterna inte upp. Att göra det hade varit ett hederligare sätt att verka för de målen än medlemskapet i IDB.
Fru talman! Låt mig påminna om att den socialdemokratiska regeringen tvärtemot vad Eva Hjelmström säger kraftigt ökat biståndet till Latinamerika. Vårt bistånd bara till Nicaragua — det är ju en av de frågor vi nu diskuterar — är genom de ökningar den socialdemokratiska regeringen åstadkommit fyra gånger större än den påfyllnad till IDB som vi just nu diskuterar. Eva Hjelmström har lämnat felaktiga uppgifter från talarstolen också om IDB:s politik i förhållande till Nicaragua, och det bör väl ändå inte stå oemotsagt. Vi har följt den mycket noga. Det var inte så att man avbröt långivningen direkt efter Somozas fall. Tvärtom! Detta är ett av de få tillfällen då IDB faktiskt har fört en tämligen anständig politik i förhållande till ett sådant land. IDB avbröt inte bidragsgivningen, utan Somozalånen fick tvärtom överföras till sandinistregimen! Det var i sin tur ett exempel på att IDB:s ledning i sin politik rätt väl följer den amerikanska politiken. Under perioden av human rights-politik under Carter gav man bidrag också till sandinistregimen. Reaganregeringen har sedan fört en annan politik. Reaganregeringen har blockerat några av lånen till Nicaragua, och Nicaragua skulle i det läget ha svårt att förstå om ett land som Sverige just nu avstod från att backa upp Nicaragua inne i banken. Eva Hjelmströms sakfel illustrerar ändå en viktig princip, som också är upptagen och rätt ordentligt behandlad i utredningen: IDB:s politik har inte varit konstant utan svängt, och svängt rätt mycket.

Den utredning vi har diskuterat har också väl kunnat belägga att IDB:s politik i det avseendet följt den amerikanska politiken. På den punkten råder det alltså ingen som helst oenighet. IDB domineras av amerikanska intressen. Sverige har en marginell roll i IDB. När vi ändå är bundna till banken, vore det fel av oss att inte göra vår röst hörd där eller att inte backa upp de länder som i dag har IDB såsom sin enda finansieringskälla och som önskar en svensk uppbackning av sin politik.

Fru talman! Jag vill här anföra följande med anledning av näringsutskottets förslag om ytterligare kapitalpåfyllning till Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB. Beslutet om svenskt medlemskap i banken togs av den borgerliga regeringen 1977 och kritiserades då kraftigt av den socialdemokratiska minoriteten. Minoriteten hävdade då att utrikespolitiska skäl talade mot en anslutning till IDB, och man skrev i en partimotion: ”Ett svenskt medlemskap i IDB skulle strida mot de värderingar som hittills varit vägledande för vår utrikesoch handelspolitik. Huvuddelen av bankens resurser går till militärdiktaturer och andra förtryckarregimer i Latinamerika.” Man menade också att de positiva effekterna för den svenska nettoexporten skulle bli av mycket begränsad omfattning. I och med de borgerliga regeringarnas åtaganden och efter beslutet 1980 att anslå medel till den femte kapitalpåfyllnaden är Sverige bundet att fortsätta anslå medel till banken till 1990-talet. Enligt näringsutskottet bör Sverige därför anslå medel även till den sjätte kapitalpåfyllnaden med ett sammanlagt belopp av 65 milj.kr. I motion 1497 föreslår vi avslag på detta och begär en omprövning av medlemskapet. Vi menar att om de tidigare argumenten mot medlemskap i IDB och mot ytterligare svenska resurser till IDB fortfarande är giltiga, bör riksdagen inte binda sig för ytterligare kapitalpåfyllningar till IDB utan i stället verka för ett svenskt utträde. Vi bör inte ytterligare ett antal år uppskjuta möjligheten till utträde. Kvarstår då den tidigare kritiken mot IDB? Ja, enligt vår mening gör den det. Jag skulle vilja citera vad föregående talare, Lennart Pettersson och statsrådet Mats Hellström, tidigare har anfört i riksdagen. Lennart Pettersson har i en reservation till näringsutskottets betänkande 1979/80:29 anfört: ”Nu som tidigare är emellertid de ekonomiska aspekterna helt sekundära. Det är biståndspolitiska och allmänt utrikespolitiska synpunkter som måste bli avgörande när frågan om fortsatt medlemskap i IDB prövas. Slutsatsen kan bara bli en. Medlemskapet står, som konstateras i motion 1979/80:1782, i uppenbar motsatsställning till de värderingar som hittills har varit vägledande för svensk utrikesoch biståndspolitik. Huvuddelen av bankens resurser går till militärdiktaturer och andra förtryckarregimer. Symptomatiskt är att IDB tycks planera och redovisa sin verksamhet utan hänsyn till arten av den regim som råder i de olika låntagarländerna. Det är huvudsakligen de rikare länderna och de mera besuttna befolkningslagren som drar nytta av bankens resurser.” Och man kommer till slutsatsen att ”Sverige icke bör upprätthålla detta medlemskap utan så snart som möjligt utträda ur organisationen”. Mats Hellström anförde i riksdagsdebatten den 29 april 1982: ”IDB utredningens material styrker på samtliga tre huvudpunkter, som varit föremål för debatt i Sverige, den kritik mot bankens verksamhet som tidigare framförts från fackligt och politiskt håll. Det gäller för det första USA:s dominerande inflytande i banken, för det andra det faktum att långivningen mycket litet inriktats på social utveckling och för det tredje att lånen främst har getts och ges till konservativa militärdiktaturer.” Fru talman! Denna kritik kvarstår. USA:s inflytande i banken har inte minskat, och med tanke på att flera av USA:s latinamerikanska experter avsatts den senaste veckan för att de inte fört en tillräckligt reaktionär politik i Centralamerika, kan det knappast finnas något hopp om att USA kommer att ändra sitt arbete i banken. I stället kommer man att fortsätta att driva krav på lån till reaktionära militärregimer och motsätta sig lån till progressiva länder. Långivningen har under 1970-talet i allt större utsträckning styrts bort från sociala projekt och i stället alltmer inriktats på industrilån och ekonomisk infrastruktur. De principuttalanden om motsatsen som antagits i banken har inte verkställts i praktiken. Två tredjedelar av bankens totala utlåning under perioden 1961-1979 har gått till icke-demokratiska regimer. Det har hävdats att vi från svensk sida bör påverka banken mot en inriktning på mer socialt orienterade projekt och att de latinamerikanska staterna på grund av den ekonomiska krisen i dag är så beroende av IDB:s utlåning att de därför önskar att vi kvarstannar i banken. Men då bör man begrunda våra möjligheter att påverka. Sverige har ungefär 0,17 20 av rösterna. USA har vetorätt när det gäller vissa av de beslut som fattas i banken, och det gäller bl.a. projekt inom särskilda fonden, den del av banken som ger goda villkor till särskilt behövande stater. Visst har den ekonomiska krisen förvärrats under de senaste åren, men problemen var väl kända även för ett år sedan. Jag ansåg då och gör det fortfarande att vi bättre skulle stödja de behövande länderna om vi gjorde det på annat sätt än genom IDB. Sverige har fram till hösten 1982 gett 72 milj.kr. till IDB. Den sjätte kapitalpåfyllnaden med 65 milj.kr. medför nästan en fördubbling. Det jag främst finner oroande är att det framförts ekonomiska skäl för ett medlemskap i IDB. Man framhåller både i propositionen och i näringsutskottets betänkande att de exportförluster som skulle drabba svenska företag om vi inte deltog i kapitalpåfyllnaden skulle bli betydande. Samtidigt är det väl så att det finns en motsättning mellan de handelspolitiska och de biståndspolitiska målen när det gäller IDB. Om banken följer de sociala mål som vi eftersträvar, kommer de svenska företagens förhoppningar om högteknologisk export att komma på skam, dvs. svenska företag har ett ekonomiskt intresse av att de sociala målen inte uppfylls. Dessutom är det tveksamt om de svenska företagens beroende av IDB är så betydande. Enligt undersökningar som gjorts av exportkreditrådet utgör IDB-beställningarna ungefär 3 å 4 20 av den totala handeln med Latinamerika. Jag tycker att det vore tragiskt om den svenska riksdagen fattade ett beslut som sätter våra egna egoistiska ekonomiska mål före våra biståndspolitiska och utrikespolitiska mål. Jag yrkar därför avslag på näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 50 avseende p. 5 mom. 1 och 2 och bifall till motion 1497.

Fru talman! Jag vill göra några korta kommentarer med anledning av Anna Lindhs inlägg. Det som Anna Lindhs citat framför allt visar är att en socialdemokratisk regering aldrig skulle ha förordat ett inträde i IDB. Men det är en sak att gå in i banken, vilket innebär de förpliktelser vi har diskuterat i dag, och en annan sak att sedan det steget väl har tagits gå ut ur den — man hoppar inte in och ut ur sådana här internationella banker hur som helst. Varje regering måste utgå från den situation som gäller i det aktuella fallet. Från socialdemokratisk sida har vi då försökt tala om i näringsutskottet att det tillkommit ytterligare faktorer, som faktiskt gör att det inte är lika självklart som tidigare att gå ur banken; de talar tvärtom för att man inte bör göra det. En faktor är den internationella finanskrisen och dess betydelse också för framstegsvänliga regimer i Latinamerika. Men det viktiga är framför allt det faktum att de borgerliga partierna har bundit oss mycket hårt till medlemskapet genom konstruktionen av de åtaganden som gjorts. Det kan man inte bortse från, även om vi skulle önska att situationen vore en annan. Jag menar att den bedömning som regeringen har gjort och det ställningstagande som näringsutskottet har kommit fram till är det enda rätta i dagens situation. Även om vi endast marginellt kan påverka IDB, är det viktigt att vi för fram våra värderingar inom bankens styrelse och i dess beslutande församlingar, så att vi får en linje som innebär att vi satsar just på de framstegsvänliga regimer i Latinamerika som vi vill gynna. Ser man optimistiskt på situationen kan man skönja vissa strimmor av hopp om att IDB:s politik i framtiden kan bli en annan och något bättre. Situationen i vissa delar av Latinamerika, bortsett från Centralamerika, kanske också kan bli sådan att den ger anledning till viss optimism. Men det centrala är ändå, fru talman, att de borgerliga regeringarna har bundit oss till IDB på ett sådant sätt att något av en ny situation faktiskt har uppkommit.
Fru talman! Jag vet att vi har de borgerliga partierna att skylla för inträdet, men det innebär ju inte att vi inte bör påskynda arbetet för att kunna gå ur IDB. Dels finns ju möjligheterna att försöka träffa en överenskommelse med banken om ett tidigare utträde, dels förlänger denna kapitalpåfyllnad vår tid i IDB med ytterligare år och försenar alltså ett utträde. Vidare är jag väl medveten om, som jag sade i mitt anförande, att många latinamerikanska länder står inför oerhörda ekonomiska problem. Men jag påpekade också att det finns bättre möjligheter att stödja dessa länder än att göra det via IDB. För att inte ytterligare förlänga kammardebatten kan jag hänvisa till socialdemokraternas yttrande i samband med IDB-utredningen. Fru talman! Jag yrkar återigen bifall till motion 1497.

Fru talman! Även från folkpartiets sida noterar vi med tillfredsställelse att regeringen när det gäller IDB vill fullfölja den politik som de föregående regeringarna förde medan socialdemokraterna befann sig i oppositionsställning. Jag vill bara kort konstatera att på detta område prisar regeringen i dag det man klandrade i går. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1; I motion 2168 har vi från folkpartiet yrkat att riksdagen beslutar att det av importkontoret för u-landsprodukter föreslagna importgarantisystemet införs på prov. U-länderna behöver enligt vår mening både handel och bistånd. På den punkten tror jag inte vi behöver ha meningsskiljaktigheter över partigränserna. Vi hänvisar till att de resurser som kommer u-länderna till godo genom den egna exporten är flerfalt större än de resurser biståndet ger dem. Ändå är det handelsfrämjande biståndet ytterst litet, både det internationella och det svenska. Under utskottsbehandlingen har vi från folkpartiets sida hävdat att det föreslagna importgarantisystemet bör prövas. I reservation 3 föreslår vi därför att regeringen får bemyndigande att medge importkontoret att införa importgarantier enligt de riktlinjer som utredningen föreslagit. Vi anser att systemet bör prövas under en tid av två år. Ramen för garantigivningen bör bestämmas till 10 milj.kr. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall även till reservation 3.

Fru talman! För att spara tid har jag valt att inte begära replik. Nu vill jag bara kommentera ett par saker. Först och främst uttryckte jag i mitt anförande hoppet om att vi nu hade klimat för en saklig debatt. Jag beklagar att framför allt Eva Hjelmström helt har svikit mig i den förhoppningen. Jag tycker inte det är någon skam att tala om att det finns handelspolitiska motiv för medlemskapet i IDB. Sverige har ju en :mycket omfattande utrikeshandel, och det är icke något fel, som jag ser det, att det finns en koppling mellan detta och medlemskapet i IDB. Låt mig också säga att jag tror att en dominerande del av folket i Latinamerika betraktar IDB som sin bank. Det finns också en stor majoritet som vill att Sverige skall vara kvar som medlem i IDB. Vi åtnjuter fortfarande ett stort förtroende i dessa delar av världen. Man ser inte vårt medlemskap som någon garant men ändå såsom ett embryo till en påverkan på IDB:s verksamhet som man gärna vill ha kvar — och man vill att den växer. Jag tror, och många bedömare har sagt så, att IDB är något av en stabilisator på USA:s växlande politik för Latinamerika. Det hade varit värre med Reagans hantering där om inte IDB hade varit denna stabilisator. Vi analyserade i IDB-utredningen ganska ingående de olika bankerna, Världsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken. Man kan summera ungefär så här: Frånsett att USA har veto när det gäller den särskilda fonden är det väldigt svårt att dra några konkreta gränslinjer mellan de olika bankerna. Beslut om utträde ur IDB skulle inte vara särskilt välgrundat. När det gäller fördelningen av lånemedlen kan man med statistik få fram väldigt olika bilder. Ser vi på hur de pengar som kommer från särskilda fonden — och det är de billiga pengarna — fördelas per capita, kan vi konstatera att de till helt dominerande del går just till de fattiga folken. Det blir en helt annan bild än den man får när man lyssnar på Eva Hjelmström. Hon säger att huvuddelen av totalkapitalet går till de rika länderna, dvs. till de länder där de många människorna bor och där också det ordinarie kapitalet i viss mån placeras, för det är där man har råd att betala. Tittar vi på hur stor andel som går till vad vi kallar för sociala ändamål, finner vi att IDB i dag är jämställd med övriga banker. Förut var andelen betydligt högre. Tyvärr är det så att det inte är de regimer som vi skulle önska som har makten i Latinamerika. Låt mig bara säga att jag i alla fall fått intrycket att IDB följer upp sin verksamhet ganska väl. Vi kan känna oss trygga för att pengarna används som avsetts. Oavsett regim behöver folket friskvatten, mat osv. Jag är alldeles övertygad om att IDB-pengarna har gjort mycket god nytta för folket, för de fattiga, även i de länder där regimen inte uppfyller de krav som vi skulle vilja ställa. Jag tycker att socialdemokraterna gömmer sig för mycket bakom bindningen — jag vill gärna erkänna att det finns en sådan bindning — till medlemskapet. Jag tycker att det är hedervärt att man gjort en helhetsbedömning av detta och kommit fram till ett förnuftigt beslut.